Fru talman! Först vill jag tacka försvarsministern för svaret. Detta är ett gammalt ärende. Konflikten kanske är ett resultat av den politik som Försvarsmakten hade förr som inte tog de miljöhänsyn som försvarsministern nu annonserar att man skall ta. Det är naturligtvis mycket glädjande. Tack vare att försvarsministern börjar visa ett engagemang i miljöfrågorna finns det nu ett förnyat hopp när det gäller Torhamns udde. Den här konflikten är nog den som är störst och tydligast när det gäller konflikter mellan natur och miljö och Försvarsmakten. Området är avsatt som naturreservat eftersom, som det står i beslutet, det har stora biologiska, främst ornitologiska värden och är ett utpräglat naturlandskap samt för att man vill trygga tillgången till ett för ett rörligt friluftsliv värdefullt område. Detta är Sveriges sydöstligaste hörn. Här går en halvö ut. Just på sådana områden samlas mycket fågel, framför allt under höststräcket, för att ta det stora språnget över havet. Området är oerhört intressant för fågelskådare; jag tillhör den skaran. Man har försökt att starta en fågelstation här, men man har totalt kolliderat med de provskjutningar som Försvarets materielverk bedriver. I dag har man ingen fågelstation eftersom man anser att det är omöjligt. Det finns alltså goda möjligheter för människor som har ett stort intresse för naturen att se många fåglar i området. Där finns karga strandängar och en björkskog som gör att de biologiska värdena är mycket höga. Det är oerhört olyckligt att olika intressen har kolliderat så totalt. Jag är medveten om, försvarsministern, att den här verksamheten helt följer Sveriges lagar. Jag förutsätter att även annan verksamhet som Försvaret bedriver följer de lagar och regler som finns när det gäller natur och miljö. Men faktum är att konflikten finns. Det som nu inger nytt hopp är att försvarsministern mycket tydligt har sagt att det i fortsättningen skall tas större natur och miljöhänsyn än tidigare. I det här fallet kan det alltså vara så att försvarsministern menar - vilket jag hoppas - att intentionerna också skall få ett rejält genomslag i praktiken. Försvaret skall alltså spara 4 miljarder fram till år 2001. Det är 10 % av försvarsbudgeten. Naturligtvis måste man fundera över om vissa områden skall finnas kvar. Försvaret har också i en utredning sagt att en sak som skall ses över är just om provskjutningarna kanske kan sammanföras. I stället för att de sker på flera platser i landet kan de kanske genomföras på en plats. Jag hoppas att försvarsministern i den bedömningen också väger in miljö och naturvärden och i så fall ser till att Torhamns udde åter kan bli det naturreservat som det var tänkt att vara, och att det åter kan bli ett område där människor som är intresserade av miljö och natur får möjlighet att studera den unika natur som finns där utan att hela tiden hamna i konflikt med Försvaret. Jag förstår att försvarsministern inte kan gå händelserna i förväg eftersom den här frågan kommer att behandlas i den proposition som läggs fram under hösten. Men jag skulle ändå vilja ställa en fråga. Nu tittar ju staberna och ÖB på var nedskärningarna skall göras. Jag undrar då: Finns miljöhänsynen med i direktiven för det arbete som nu bedrivs ute på staberna? Har man sagt att det skall vara något som skall genomsyra Försvaret när nedskärningar skall göras? Om försvarsministern inte anser att det tas tillräckligt stora miljöhänsyn skulle jag vilja fråga: Kommer försvarsministern innan propositionen läggs fram att se till att de miljöhänsyn som skall tas och som bör genomsyra propositionen som kommer i höst verkligen kommer att finnas där? Det skulle vara mycket intressant att få svar på de här frågorna. Utifrån svaren kan vi se om vi kan förvänta oss att Torhamns udde finns med bland de områden där Försvaret inte längre anser att man behöver finnas i fredstid.

Det utgör också ett riksintresse lika väl som Försvaret. Jag hoppas att jag kan få ett positivt svar på mina frågor.
Fru talman! I grunden är jag överens med Gudrun Lindvall, och också med Karin Olsson, i den uppskattning av Torhamns udde som vi kan ha utifrån krav om en hög livskvalitet, att ha en fin natur att vårda, och i många sammanhang växter och djur. När det gäller naturintressena har vi på den punkten inga skilda meningar. Jag tror också att jag är överens med Gudrun Lindvall att utgångspunkten för arbetet är att göra avvägningar. Då händer det att försvarsintresset och miljöintresset kommer i konflikt med varandra. Det har också förutsetts i olika sammanhang. Bedömningsgrunder har därför givits av riksdagen efter debatter och behandling i denna kammare och efter ett utomordentligt bra arbete av riksdagens jordbruksutskott. Exempel på dessa bedömningsgrunder är vad som sägs i naturresurslagen, där totalförsvarsintresset har givits en mycket stark ställning. Andra exempel är de avvägningsresonemang som förs med anledning av regeringens UNCED-redovisning och handlingsplan mot buller. Intressena har redovisats, och de har diskuterats mycket i kammaren. Jag kan som försvarsminister inte bortse från försvarets betydelse och att det ur nationell säkerhetssynpunkt är viktigt att också värna om försvarsintresset. Skall vi i Sverige ha ett militärt försvar - och det är vi i denna kammare i stort sett eniga om - fordras det att vi har övningsfält. Vi måste också ha övningsfält för våra internationella operationer, där vi deltar ute i världen i FN:s, OSSE:s och andra organisationers olika insatser. De olika intressena kommer i konflikt med varandra. Den konflikten märker jag redan i dag när vi nu förbereder etapp två av försvarsbeslutet. I vissa regioner finns det motsättningar. Först kommer representanterna för det utpräglade naturintresset, och Gudrun Lindvall och Karin Olsson är här två representanter när det gäller Blekinge. Jag är helt säker på att kommunalpolitikerna i Blekinge och de regionala företrädarna utifrån de militära försvarspolitiska aspekterna och sysselsättningsaspekterna i ett samtal skulle uttrycka sig litet annorlunda. Försvaret och Försvarsmakten måste räkna på ett svenskt militärt försvar utifrån de ekonomiska ramar som riksdagen har fastställt. Det ger inte så många möjligheter för försvaret att samtidigt som man skall ha kvar militär verksamhet också anordna nya övnings och skjutfält. Jag märker som försvarsminister att signalerna från samma region blir litet olika. Jag erkänner att vi här får göra en samvägning. Men jag vill ändå ha sagt att det inte finns en entydig opinionsbildning från olika regioner. De går just nu inte åt enbart ett håll. Som svar på den fråga som Gudrun Lindvall ställde vill jag säga att miljöpolicyn gäller för försvaret. Försvarsmakten har att rätta sig efter den, och den är väldigt klar. Vi måste påminna oss om att detta inte är någon nyhet för Torhamns udde specifikt. Den militära skytteverksamheten vid Torhamnsområdet inleddes redan på 1800-talet. Från mitten på 1930-talet har kustartilleriet skjutit på Torhamns udde. Den militära verksamheten där är mycket gammal och väl etablerad. I och med omfattande miljöprövning har villkor fastställts som innebär en rimlig avvägning bl.a. mellan försvars och miljöintresset. Torhamns udde har också en särskild betydelse för försvaret i och med att man härifrån kan skjuta ut över havet. Vi står nu inför ett nytt försvarsbeslut, som jag tidigare sade. Jag kan i dag inte säga något om det kan leda till förändringar av verksamheten vid Torhamns udde. Det får vi se när Försvarsmakten och överbefälhavaren lämnar sina beräkningar och sina förslag till regeringen måndagen den 4 mars. Om en månad vet vi litet mer om den här frågan. Sedan får regeringen väga in de synpunkter som ni har nämnt i den här debatten. De får då vägas mot andra synpunkter som jag vet finns i Blekinge om den fortsatta militära verksamheten. Jag är helt säker på att både Gudrun Lindvall och Karin Olsson känner till de synpunkterna. För en stackars försvarsminister blir det också i den här frågan att välja mellan det ena och det andra. Det finns alltså motstridiga intressen.
Fru talman! Försvaret har naturligtvis funnits länge på Torhamns udde. Men det har också fåglarna. Om man frågar sig vilka som kom först, är det otvetydigt vilka som först kom dit. Försvaret har givetvis en historia. Men man måste ibland tänka om. När det gäller miljö och naturintressena är det just ett sådant fall där vi kan se att kunskapen och intresset har ökat väsentligt i samhället. Vi kan se att miljöintressena i dag spelar en betydligt större roll än vad de har gjort tidigare. Även vid en jämförelse med 1977, när naturreservatet inrättades, kan man se att synen på natur och miljö var en annan. Ändå inrättade man ett naturreservat på detta ställe, trots att provskjutningar redan förekom där, därför att man ansåg att området hade så stora biologiska värden. Fåglar använder detta som det sista landområde de lämnar. Därmed ansamlas många fåglar, och därför bedrev man verksamheten med fågelstationen. Jag förstår att det är väldigt svårt för försvarsministern att vara så konkret i debatten som jag skulle önska. Men om man ser på Försvarets materielverk har man redan i PKU:1992, där man såg över vilka skjutfält man hade, en diskussion om det var nödvändigt att ha kvar alla skjutfält man har. Man funderade där på om man skulle koncentrera all vapen och robotprövning till Vidsel. Man skulle i så fall lämna I och med att den diskussionen har funnits - inte utifrån ett miljö och naturperspektiv, utan utifrån ett försvars och ekonomiskt perspektiv - menar jag att miljö och naturperspektivet skall vara framträdande när försvaret nu ser över sin verksamhet och omprövar den. Det borde ligga som en ytterligare vikt i vågskålen. Just när det gäller skjutfältet på Torhamns udde finns det anledning att ompröva om det verkligen skall vara där, eller om det riksintresse som utgörs av natur och miljö här skall få företräde. Detta är naturligtvis avvägning som försvarsministern måste göra. Jag är medveten om att den avvägningen ibland kan vara besvärlig och stundtals kanske också smärtsam. Det är provskjutningarna i första hand, inte militärens närvaro, som ger konflikter med natur och miljövärden. Om Försvarets materielverk flyttade provskjutningarna skulle mycket vara vunnit. Jag vill uppmärksamma försvarsministern på att man just nu har diskuterat att bygga en pjäshall inom naturreservatet. Den skulle vara 40 m lång och ytterligare befästa att militären skulle vara kvar här och skapa fler konflikter med natur och miljövärdena. Om det nu finns en diskussion inom Försvarsdepartementet om vad man skall ta bort, och om man menar allvar med miljö och naturintressena, finns det all anledning, försvarsministern, att sätta stopp här och säga: Vi avvaktar med pjäshallen. Man har fått tillstånd från Länsstyrelsen, och Naturvårdsverket har ännu inte sagt sitt.

Fru talman! Gudrun Lindvall sade att valet gäller mellan fåglar och kulor. Så kan man kanske uttrycka det. Jag hoppas av hela mitt hjärta att inte fåglarna skall bli träffade av kulorna. Vi skall naturligtvis vårda vår natur och våra naturresurser. Vi skall också se till att vi har fina naturområden så att fåglarna skall överleva. Men min uppgift är också att se till att Sverige skall överleva som en fri och oberoende nation. Riksdagen har sagt att vi skall ha ett militärt försvar. Då måste detta försvar ha någonstans att öva. Gudrun Lindvall nämnde Vidsel. Men Vidsel ligger i Norrbotten. Det går inte att ha ett regemente i Blekinge och övningsfältet i Norrbotten. Man måste i så fall ha den militära verksamheten koncentrerad till en plats. Det visar också att vi här måste se vissa samband, och även regionala samband. Jag vill gärna sluta debatten med att säga att jag har noterat vad Gudrun Lindvall och Karin Olsson har sagt. Överbefälhavaren kommer den 4 mars med sina förslag. Därefter skall Försvarsdepartementet och Försvarsberedningen ta över. I september kommer sedan den försvarspolitiska propositionen på riksdagens bord. Därefter får försvarsutskottet ta över i riksdagen, och sedan, om fru talmannen fastställer det så, är det en förhoppning att vi Luciadagen skall fatta ett försvarspolitiskt beslut.
Fru talman! Jag vill återigen säga att detta inte i första hand gäller den militära verksamheten som beror av Kustartilleriets övningsfält, utan det handlar om Försvarets materielverks provskjutningar. Låt mig klargöra detta. Jag tror att jag är lika överens som försvarsministern om att vi skall ha ett försvar som ser till att vi inte utsätts för angrepp. Sedan har vi olika uppfattningar om hur mycket det får kosta. Jag vill tacka Karin Olsson för engagemanget i frågan. Jag är glad att vi är flera som driver den här frågan. I och med att Karin Olsson tillhör samma parti som försvarsministern hoppas jag att det även inom partiet kan bildas en opinion för att Försvarets materielverk provskjuter någon annanstans. Jag hoppas att försvarsministern observerar att det nu finns ett akut hot. Man funderar på att bygga en pjäshall i naturreservatet som ytterligare skulle göra att man hamnar i ännu större konflikt. Jag hoppas att det miljöengagemang som jag definitivt tror är äkta hos försvarsministern tar sig uttryck i att när vi får se propositionen i höst kommer det att visa sig att problemet med Torhamns udde, där miljö och naturvården helt har krockat med försvarsintressena, visar sig vara löst. Detta kommer att bli en profilfråga för oss. Det kommer att visa om det verkligen finns ett engagemang när det gäller miljöhänsynen. Löser man frågan om Torhamns udde på ett sätt som gör att naturreservatets värden verkligen kan värnas kommer det att uppfattas som en mycket positiv signal för Natursverige. Då kommer vi att förstå att försvarsministern verkligen menar allvar med det som här sägs om att försvaret skall ta större miljöhänsyn. Min avsikt var att väcka frågan. Jag hoppas att jag inte får anledning att återkomma med motion i ärendet efter det att propositionen lagts fram, utan att det visar sig att frågan är löst. Jag tackar så mycket för debatten.
Fru talman! Sigrid Bolkéus har frågat mig vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av den kartläggning av permanentboende utan tillgång till elström som gjordes år 1990. Sigrid Bolkéus har väckt frågan med anledning av att regeringen den 28 september 1995 gav Näringsoch teknikutvecklingsverket, NUTEK, i uppdrag att kartlägga antalet oelektrifierade helårsbebodda fastigheter. Den nya kartläggningen av antalet oelektrifierade helårsbebodda hushåll i Sverige har nyligen överlämnats till regeringen. NUTEK har genom en enkät frågat länsstyrelserna om antalet oelektrifierade hushåll. Samma metod användes vid den förra kartläggningen. Resultaten bör därför vara jämförbara. Den nya kartläggningen visar att antalet oelektrifierade hushåll har minskat kraftigt sedan år 1990. Det finns enligt kartläggningen nu 143 oelektrifierade helårsbebodda hushåll i Sverige. År 1990 var antalet Det framgår av kartläggningen att det också finns fastigheter där de boende inte vill ha sina hushåll elektrifierade. I Kronobergs län finns det t.ex. ca 10 fastigheter som inte är anslutna till det elektriska nätet. Enligt uppgift från länsstyrelsen har de boende i dessa fastigheter uppgett att de inte heller vill ha någon elström. Tillgång till el är en nödvändig förutsättning för ekonomisk och social utveckling, och de flesta uppfattar tillgången till el som självklar och nödvändig. Det är av stort värde att kunna behålla en fast bosättning i utpräglade glesbygdsområden. Elförsörjningen är inte bara väsentlig för att förbättra levnadsförhållandena för de boende; den gör det också möjligt att effektivt bedriva verksamheter som är nödvändiga för försörjningen. Målet för den svenska regionalpolitiken är att det skall vara möjligt att bo och verka i alla delar av landet. Huvuddelen av de återstående oelektrifierade fastigheterna kännetecknas av att de ligger avsides, med långa avstånd till befintliga kraftledningar. Det är därför mycket dyrbart att förse dessa fastigheter med el. Därtill kommer kostnader för drift och underhåll av anläggningarna. Det finns fall där kostnaderna blir så stora att elektrifiering inte ter sig ekonomiskt försvarbart. Glesbygdens utveckling kräver mer än elektricitet. För det småskaliga näringslivets utveckling på landsbygden behövs också fungerande infrastruktur i andra avseenden. Ett motiv för staten att finansiera infrastruktur i glesbygden kan vara att försöka åstadkomma regional utveckling. Det kan t.ex. handla om att skapa arbetstillfällen genom att locka företag att lokalisera sig på en viss plats. Effekterna av sådana insatser kan motivera en investering trots att denna får betecknas som ekonomiskt olönsam. Att ansluta några enstaka och utspridda fastigheter påverkar däremot knappast den regionala utvecklingen i stort om det inte finns en fungerande infrastruktur i övrigt. Avslutningsvis vill jag informera om de åtgärder som staten har vidtagit för bl.a. främjande av landsbygdens elektrifiering. Staten har sedan början av 1940-talet lämnat stöd för att underlätta elektrifiering i framför allt glesbygden. Stöd lämnades till bl.a. elektrifiering av äldre helårsbebodda fastigheter i glesbygd och bestod av bidrag eller lånegarantier. 1991/92 anförde näringsutskottet att utskottet inte var berett att förorda ytterligare anslag för landsbygdens elektrifiering. Utskottet ansåg däremot att den nya näringspolitiska myndigheten NUTEK, som tog över efter Statens energiverk, borde följa utvecklingen på området och ta upp diskussioner med de berörda distributörerna. NUTEK har i enlighet med vad näringsutskottet uttalade år 1991 följt utvecklingen i landet sedan den förra kartläggningen gjordes år 1990. Efter beslutet att inte avsätta ytterligare medel för främjande av landsbygdens elektrifiering har dock ett tjugotal hushåll elektrifierats med hjälp av tidigare beviljade statsbidrag.

Fru talman! Först vill jag säga att jag inte har några andra uppfattningar än Sigrid Bolkéus i fråga om att det här är oerhört viktigt. Jag har förståelse för de människor som befinner sig i den här situationen. Jag bara hänvisade till vad näringsutskottet vid den tidpunkten gav uttryck för, nämligen att man inte ansåg det meningsfullt att tillsätta ytterligare medel. Men jag har ingenting emot att vi tar upp frågan på nytt i den kontinuerliga dialog som regeringen har med utskottet. Sedan har vi frågan om EU. Det finns ju länsvisa grupper som har tillsatts för att besluta om stöd från EU:s strukturfondsprogram. Dessa grupper fattar även beslut om stöd till enskilda projekt. Syftet med decentraliseringen är ju att arbetet skall ske med starkt lokalt och regionalt inflytande och i demokratiskt förankrade former. De länsvisa beslutsgrupperna består ju av företrädare för kommunerna, landstingen, länsstyrelserna och länsarbetsnämnderna. Regeringen har förordnat ledamöterna och utsett ordförande i grupperna. Om detta som Sigrid Bolkéus tar upp bedöms som en viktig fråga i respektive län är det mycket viktigt att man försöker påverka länsgrupperna att fatta beslut om stöd ur de här fonderna så att de kommer just de oelektrifierade fastigheterna till del. Den möjligheten finns. Men jag tycker att man då skall ha dialogen med de länsgrupper där beslutanderätten ligger.

Fru talman! Jag är beredd att ha en dialog med alla som har något att tillföra i den här frågan. Jag tycker att det är angeläget att i första hand ha den dialogen med utskottet som ändå har haft den här uppfattningen i sitt betänkande. Anledningen till att vi gav NUTEK uppdraget att göra den förnyade inventeringen var just en framställning från Länsstyrelsen i Jämtlands län. Den effekten hade faktiskt framställan. Vi bad NUTEK titta på vad som hade hänt sedan 1990 för att få ett underlag för att fortsätta dialogen.

Fru talman!

Sverige var ett av de första länder som ratificerade konventionen om barns rättigheter. Därmed har vi åtagit oss att garantera dessa rättigheter för alla barn och ungdomar i vårt eget land. Låt oss ta vara på dessa möjligheter att förbättra villkoren för varje individ i den nya generationen! När man läser dessa ord och jämför dem med den senaste tidens händelser undrar man: Vart är Socialdemokraterna på väg? "Signalerna" skiljer sig helt från det språk som förordet till skriften om barnkonventionen talar: Man utvisar barn och ungdomar. Utvisningen av Åselefamiljen är väl den händelse som är allra tydligast. Det är också den som har gjort att vi i Miljöpartiet har krävt en debatt i invandrarfrågorna. Bröderna i Lidköping är ett annat fall som också tyder på att man inte längre bryr sig om barnkonventionen. Listan över fall som man kan ifrågasätta utifrån barnkonventionen eller Genèvekonventionen skulle kunna göras mycket lång. Det har också uppgivits att Invandrarverket har överkapacitet och därför startar en klappjakt på gamla ärenden. Det är så att man blir mörkrädd! Man kan återigen höra talas om angiveri inom svensk flyktingpolitik. Detta är horribelt. Och det är inkonsekvent. Om Invandrarverket har överkapacitet bör man väl använda den på bättre sätt än till att jaga flyktingar som har kommit hit för fyra, fem eller sex år sedan? Jag vill i dag ha ett svar på frågan vart Socialdemokraterna är på väg i denna för oss så angelägna och viktiga fråga.

Fru talman! Att det finns många flyktingar i världen är redan välkänt för alla. Låt mig bara påminna om att FN:s flyktingkommissarie anger att ungefär 50 miljoner människor har tvingats på flykt utanför sitt lands gränser eller är på flykt inom det egna landet. Ännu fler har mer eller mindre frivilligt ryckt upp sina rötter för att söka sig en bättre tillvaro någon annanstans. Låt oss inte heller glömma alla de människor som lever under liknande förtryck och under liknande miserabla förhållanden men som - i varje fall inte än - har valt flykten som utväg. Hur skall vi som land förhålla oss till den här verkligheten? Vad kan vi göra för att ge vårt bidrag till kampen för mänskliga rättigheter, till kampen för anständiga levnadsvillkor, för att på sikt skapa en tryggare värld för oss själva och våra barn? Vad kan vi göra inom ramen för flyktingpolitiken? Låt oss först se på den invandring vi haft och för närvarande har! Sedan 1950 har omkring 1 700 000 människor invandrat till vårt land från andra länder. Ca 900 000 har lämnat landet. En del av dem har också varit svenska medborgare. 1950 fanns knappt 200 000 som var födda i utlandet. Nu är antalet betydligt över Ungefär en tredjedel har kommit av politiska skäl eller på grund av svåra förhållanden i sitt hemland. Omkring en tredjedel har kommit i huvudsak för att arbeta här, särskilt under 60-talet. Cirka en tredjedel har kommit som anhörig till någon som redan bor här i Sverige. Under det senaste årtiondet har invandringen från ett antal länder varit ganska stabil med sammanlagt ca 20 000 personer per år. Därtill kommer att vi har haft en tilltagande invandring från enskilda länder, som brukar vara i några få år, i samband med kriser av olika slag. Senast har det rört sig om f.d. Jugoslavien, Somalia och Irak. Sammantaget har antalet asylsökande ökat kraftigt sedan mitten av 80-talet. Utvecklingen har varit ganska likartad i övriga västeuropeiska länder med mycket kraftig ökning av antalet asylsökande från mitten av 80-talet till början av 90-talet. En studie för ett par år sedan visade att många haft skyddsbehov och har fått stanna, medan andra fått stanna trots att de enligt den nationella lagstiftningen har saknat skyddsskäl. Detta har varit förenat med stora samhällskostnader, som inte har kommit världens flyktingar till del. Därför har ett omfattande förändringsarbete skett i alla de berörda länderna de senaste åren, med bevarad uppslutning kring flyktingkonventionen som grund. FN:s flyktingkommissarie har konstaterat att det förekommer missbruk av asylsystemen och har också uttryckt oro för att detta kan underminera ländernas uppslutning kring asylrätten. Flyktingkommissarien har därför visat förståelse för att länderna försökt stävja detta missbruk. När jag sett tillbaka på det senaste decenniet har jag dragit två slutsatser. Den ena är att vi har kunnat hjälpa många enskilda, utsatta människor och att detta i princip har varit riktigt. Den andra är att vi inte har varit tillräckligt bra på att använda våra trots allt relativt små resurser på ett solidariskt sätt för de utsatta länderna, folken och de skyddsbehövande i världen. Vilken politik skulle då vara bättre än den vi hittills har fört? Låt mig kort skissera några av grunderna för en framtida svensk politik som jag tror på. En princip jag tror på är att ge skydd och stöd åt största möjliga antal. Resurserna är begränsade, behoven närmast omättliga. För Sveriges del betyder det att våra samlade resurser måste användas där de gör mest nytta - det behöver inte alltid vara i Sverige. Jag tror på global solidaritet och flyktingförebyggande insatser ute i världen. Vi är redan ett av de mest aktiva länderna och en av de största bidragsgivarna i det internationella flyktingarbetet. Vi måste fortsätta att vara bland de ledande nationerna. De fattiga länderna i tredje världen bär bördan av att hysa flertalet flyktingar, och de måste kunna räkna med vår solidaritet. Det kräver resurser, stora resurser. Vi måste också hålla fast vid respekten för mänskliga rättigheter. Bland det mest lovande är just framväxten av ett internationellt rättighetssystem, och uppslutningen är särskilt stark i Europa, inte minst bland samtliga medlemsstater i EU. Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och FN:s flyktingkonvention är grundläggande. En rad andra överenskommelser finns, bland vilka jag särskilt vill nämna barnkonventionen. Regeringen fäster stor vikt vid den och kommer därför att tillsätta en parlamentarisk kommitté som får till uppgift att skapa största möjliga samsyn om tillämpningen av konventionen i förhållande till svensk lagstiftning. De internationella förpliktelserna enligt konventionerna och internationell praxis avspeglas i vår lagstiftning och rättstillämpning. Det innebär även fortsättningsvis en betydande årlig invandring till Hur skall vi då arbeta för att nå resultat med den här inriktningen? På migrationspolitikens område, liksom på många andra politikområden, räcker inte den nationella politiken till, i alla fall inte om den skall vara framgångsrik. Vårt medlemskap i EU betyder inte bara nya åtaganden utan ger oss också möjligheten att agera aktivt i EU för att främja de värderingar och mål som vi tror på. EU:s samlade resurser på området är självfallet mycket större än dem som vårt land disponerar. De vägledande principerna inom EU stämmer väl överens med vår uppfattning, men de måste vidareutvecklas och praktiskt genomföras i större utsträckning än vad som hittills har skett. Flyktingskapet är en påtvingad situation. Att kunna återvända till sitt hemland när förhållandena tillåter det är en mänsklig rättighet. Vi behöver utforma en samlad återvandringspolitik, och vi ansluter oss till den uppfattning som FN:s flyktingkommissarie uttrycker, nämligen att återvändande i princip är den mest eftersträvansvärda lösningen på flyktingsituationen. Stödet till frivilligt återvändande, t.ex. lämpliga utbildningsinsatser och återuppbyggnadsprojekt i hemlandet, ser jag som en del i en framtida svensk migrationspolitik. Vi måste också ta till vara såväl utrikes och säkerhetspolitiken som handelspolitiken och biståndspolitiken för att tillsammans med andra länder och internationella organisationer komma till rätta med de komplicerade orsakerna till att människor drivs på flykt. För att vi skall kunna värna asylrätten i vårt land och göra det möjligt att ge skydd åt dem som bäst behöver det krävs det tydliga regler som också fungerar. Det är svåra avvägningar som krävs av riksdag och regering i utformningen och genomförandet av denna politik. I många fall leder det emellertid fel att ge alltför detaljerade anvisningar för hur myndigheterna skall fatta beslut. I stor utsträckning måste vi överlämna åt myndigheterna att själva göra avvägningar i de enskilda ärendena. En fortlöpande diskussion om hur detta arbete utförs och bör utföras är därför naturlig. Min ledstjärna i utformandet av en ny politik är att vår solidaritet skall rikta sig till dem som har det svårast. Grundläggande för mig är att vi tillsammans med andra länder skall ge stöd åt de miljontals flyktingar som finns i olika delar av världen och att vi skall värna asylrätten för dem som söker skydd i vårt land. Vi måste föra politiken i ett globalt perspektiv i samverkan med andra länder och internationella organisationer. Det blir en politik i skärningspunkten mellan de förföljdas rättmätiga behov av skydd, behovet av att minska välfärdsklyftorna i världen och fördjupade ansträngningar att förebygga konflikter innan de urartar i humanitära katastrofer.

På ett mycket skickligt och retoriskt sätt undvek invandrarministern att över huvud taget ta upp de frågor som har varit föremål för debatt de senaste dagarna. I stället uppehöll sig invandrarministern vid den mer långsiktiga invandrarpolitiken och talade i svepande ordalag om internationell solidaritet och behov av förebyggande verksamhet, något som jag tror att vi alla ställer oss bakom. Det var kanske inte det jag ville ha svar på i dag utan snarare det som berör de invandrare som finns här i landet nu och som på olika sätt hotas av utvisning. Weibo anser att det inte skall ges någon allmän amnesti för invandrare. Han anser att det vore att premiera lögnen. Därmed kommer man förmodligen att fortsätta den diskussion som vi hört de senaste dagarna, såvida inte invandrarministern kan komma med något bättre här under debatten. Det finns de som säger att man skall ompröva ärenden för människor som har varit här i flera år - en del har arbete, bor här och känner sig hemmastadd i landet. Det vore omänskligt att genomdriva den här politiken i det nuvarande läget. Vi har faktiskt råd att visa solidaritet med dem som redan finns i landet trots att vi också skall visa solidaritet med dem som bor i andra länder och som behöver vår hjälp. Det finns en fråga som jag oundvikligen kommer till när jag funderar över de signaler som har givits genom flyktingpolitiken den senaste tiden. Det gäller Schengenavtalet och de förhandlingar som nu pågår mellan regeringen och Schengenländerna och som också berör vår flyktingpolitik. Kan det månntro vara på grundval av den nu pågående förhandlingen som man vidtar de här inhumana åtgärderna mot de människor som har kommit för att de behöver vårt stöd och vår hjälp? Invandrarministern sade att han skulle följa barnkonventionen. Men om man läser artikel 2 och tittar på de fall som är aktuella undrar man om det ligger någon sanning i det. Där står det nämligen att vi skall tillförsäkra varje barn inom vår jurisdiktion de rättigheter som anges i konventionen utan åtskillnad av något slag och säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. Jag antar att man med vårdnadshavare avser dem som har hand om barnen. I t.ex. Lidköpingsfallet har barnen bott i en fosterfamilj i fyra år. Det måste väl ändå vara den familjen som anses som vårdnadshavare och inte den mamma eller pappa som barnen inte har haft någon som helst kontakt med; barnen vet inte ens var de finns. Jag vill säga något om Weibos uttalande om att det inte kan ges någon allmän amnesti utan att varje fall skall prövas igen därför att beslutet bygger på en lögnaktig ansökan. Man måste fråga sig vem det var som en gång bedömde ansökan och avgjorde att den inte var lögnaktig och hur det kommer sig att den i dag eventuellt kan bedömas annorlunda. Det som vi har hört de senaste dagarna, nämligen att flyktingar inte får ljuga för sina barns skull och att de då skall straffas, är märkligt. Samtidigt får regeringen uppenbarligen ljuga för att rädda sitt eget skinn och skicka ut falsk information om att Åselefamlijerna hade pengar med sig som de i verkligheten inte hade. Vi har inte hört en enda ursäkt från regeringen när det gäller det fallet. Jag tycker att vi måste få ett svar på dessa frågor. Den långsiktiga invandrarpolitiken, med stöd i länder runt om i världen, har vi diskuterat i andra sammanhang. Det är inte den som är aktuell i dag. Den diskussion som nu pågår handlar i stället om huruvida vi följer barnkonventionen och om vi hanterar de människor som finns i vårt land utifrån Genèvekonventionen och barnkonventionen, som vi ändå har ställt oss bakom. Sverige har i internationella sammanhang ofta påpekat att de är så viktiga. Sverige är också pådrivande och har sagt sig vilja göra så mycket för att uppfylla villkoren i konventionerna. Ett svar på dessa frågor i den dagsaktuella politiken - hur regeringen ser på dem och om man tänker agera - vill jag ha i invandrarministerns nästa inlägg. Likaså vill jag ha svar på frågan vad Schengenavtalet innebär för flyktingpolitiken. Den debatten har vi i stort sett inte hört någonting om, trots att jag antar att den finns med i förhandlingarna, eftersom frågan finns med i Schengenavtalet. Det är viktiga frågor som vi behöver få svar på, samtidigt som våra invandrare och flyktingar behöver mötas av en större solidaritet än den de nu kan se från regeringen.

Fru talman! Jag vill börja med att i huvudsak instämma i invandrarministerns beskrivning av hur den framtida flykting och invandringspolitiken bör utformas. Den 22 januari hade Dagens Nyheter en intresseväckande ledare under rubriken Den omöjliga flyktingpolitiken. Dilemmat beskrivs väl i ledaren. Får inte de människor i flykt som ber om inträdesbiljett till vår värld uppehållstillstånd löper de risk att gå ett förfärligt öde till mötes. Då har svenska myndigheter och politiker ett plötsligt medansvar. Får de stanna blir det en signal som kan omfattas i omvärlden och locka många fler att komma till Sverige. Det är i ett nötskal vårt dilemma. Vi har i Sverige en reglerad invandring därför att vi annars skulle få ett större invandringstryck än vad vi orkar med. Dessa enkla sanningar tycks glömmas bort när känslorna svallar. Alla som inser att en reglerad invandring är nödvändig tvingas hantera den gråzon som finns i konflikten mellan helhetsperspektivet och de enskilda asylsökandes öden. Fru talman! I vårt relativa närområde - västra Ryssland, Ukraina, Vitryssland - finns mellan en halv och en miljon människor som önskar emigrera till väst. Många av dessa är barn som naturligtvis far illa. Vi ser dem inte, och därför berörs vi inte. Men det är ett humanitärt och moraliskt dilemma att veta att de finns och att de vill komma till väst och också till Flyktingsmuggling är en lukrativ business, snart i klass med knarkhandeln. Smuggling i större skala hit kan bli verklighet, och vi har redan sett tecken på detta. Vi kan inte i Sverige tänka bort detta faktum. Vi måste vara realister. Vi måste vara noga med vilka signaler vi sänder ut. Moderata samlingspartiet vill föra en realistisk flykting och invandringspolitik, men den måste också vara human. De som har behov av skydd skall erhålla det. Skydd och återvändande måste vara huvudspåret. En tydlighet om vad skyddsbegreppet skall innehålla måste eftersträvas. När barn är involverade i asylprocessen måste särskilda hänsyn tas. Barnkonventionen är ett mycket viktigt instrument för att tillgodose barnens intressen. Men barnkonventionen kan ju inte tolkas absolut. Barns intressen kan ibland behöva stå tillbaka för ett samhällsintresse att upprätthålla en reglerad invandring. Om barnkonventionen skulle tolkas maximalistiskt, nämligen så att det alltid är bättre för barn att få stanna i Sverige än att återvända till hemlandet oberoende av föräldrarnas asylskäl, kan vi lika gärna lagstifta att alla barnfamiljer automatiskt skall ges rätt till uppehållstillstånd. Men om barnkonventionen i stället tolkas så, att barn och deras familjer får stanna om de har rotat sig eller mår psykiskt dåligt kommer man in i en gråzon. Många asylsökande som inte har tillräckliga asylskäl och som fått avslag i sista instans väljer att gömma sig. Det är ett val som föräldrarna gör i sin upplevda förtvivlade situation. Det är inte ett val som barnen gör, men de far oftast mest illa. De gömda barnen har det kanske sämst av alla barn i Sverige. Det får inte finnas en risk för att barn utnyttjas i syfte att få avvisningsbeslut ändrat. Om långa handläggningstider beror på myndigheternas ineffektivitet skall barn inte få lida för det, men beror en lång vistelsetid på att de asylsökande inte godtar myndigheternas beslut utan från sina gömställen kommer in med upprepade ansökningar åberopande barnens psykiska situation blir frågan mer komplicerad. Här måste de enskilda barnens intressen vägas mot intresset av att förhindra att flyktingbarnen utnyttjas som brickor eller som medel att få uppehållstillstånd. Det får inte bli så, att ju sämre barnen behandlas, ju sämre de mår, desto större chans har de att få uppehållstillstånd. Sådana svåra avväganden måste ju göras och blir alltid känsloladdade. Rädda Barnen, Caritas, Röda korset, Barnombudsmannen och andra har framfört sin syn på hur barnkonventionen går att tolka, och det skall nu bli föremål för en utredning och diskussion. Det skall bli intressant att få veta hur dessa organisationer ser på de komplicerade målkonflikter som varje seriös och intellektuellt hederlig debattör måste erkänna finns. Vi moderater vill ha en politik som präglas av tydlighet, sans och rättssäkerhet. Vi tror att de flesta svenskar vill ha det så. Vi tror att de flesta ställer upp på en human flyktingpolitik som bygger på att människor som har skyddsbehov ges skydd. Vi tror också att många upprörs när avvisningar inte sker på ett värdigt sätt, men också att de flesta inser dilemmat mellan helhetsperspektivet och den enskilde flyktingens öde. Det är nödvändigt, fru talman, att politiken har en förankring i folkdjupet, hos den stora majoriteten av svenskar, hos den del av Sverige som inte har fått komma till tals i massmedierna och fått delta i den offentliga debatten och som känner sig lätt främmande inför de känslomässiga övertoner och överdrifter som kommit till uttryck den senaste tiden. Om denna förankring och legitimitet inte finns ökar dess värre intoleransen. I Åsele blev alla förlorare, men det får inte innebära att en nyanserad och balanserad debatt inte kan föras om den framtida flykting och invandringspolitiken.

Fru talman! Jag gläds över den solidariet med utsatta invandrade kamrater som ungdomar i Sverige har visat under senare tid. Men jag ryser när jag läser vissa brev riktade mot invandrare och flyktingar som jag får just nu. Den senaste tidens händelser visar att humanitet och medkänsla inte är något som finns givet från början. Liksom vi måste kämpa för demokratin, måste vi kämpa för mänskliga rättigheter om och om igen. Låt oss ta till vara den positiva unga kraft som finns i Sverige. Just nu måste vi kämpa för flyktingbarnets rättigheter i vårt eget land. När jag läser breven som kräver att vi skall kasta ut barn från vårt land, då far en bild framför mina ögon på krypskyttarna i Sarajevo. Det samhälle som skadar barnen har ingen ljus framtid, om det ens har någon framtid. Det samhälle som är bra för barnen är bra för oss allihopa. Det behövs mer av inlevelseförmåga. Jag försöker se mina egna barn när de var mindre komma med skolbussen från skolan, bli hämtade av polisen och tagna till polisstationen. Det är klart att det känns fullständigt absurt. Jag känner mig då som en tigrinna som är redo att göra vad som helst för att detta inte skall ske. Barnkonventionen har kommit till därför att barn far illa i hela världen. Fler och fler barn far illa på grund av krig och elände. Anledningen till att vi står här i dag är att vi i folksjälen och att vi här i riksdagen känner att vi inte klarar av att leva upp till barnkonventionen, som vi så snabbt godkände 1990 och som vi var först att rapportera till FN om 1992. Då i maj 1990 beställde riksdagen att regeringen skulle göra en närmare analys av hur långt konventionens krav i denna del fick anses gå. "Skulle denna analys visa på någon brist i svensk lagstiftning eller praxis på området bör en ändring på lämpligt sätt övervägas." Det är därför bra att regeringen nu, dock efter 5,5 år, föreslagit en fullständig analys av svensk lagstiftning och dess tillämpning i förhållande till barnkonventionen. Det är bra att en parlamentarisk kommitté skall göra detta arbete och att barnorganisationer som Rädda Barnen och Unicef blir referensgrupp till kommittén. Det är bra med samsyn. När det gäller artikel 3 i barnkonventionen om barnets bästa sade riksdagen 1990 att svensk rätt rörande barn och ungdomar utgår från principen om barnets bästa - punkt slut. Alla trodde vi då att utlänningslagen hörde till svensk rätt. Jag deltog själv i beslutet, och jag kan konstatera att det fanns och kanske finns en aningslöshet här i riksdagen vad gäller förmågan hos dem som skall verkställa våra beslut att leva upp till dem och kanske också förstå dem. Vi politiker måste bli tydligare - där håller jag med invandrarministern - och vi måste agera starkare. Detta måste en gång för alla lära oss att konventioner måste arbetas in i lagtext så fort som möjligt, så att anvisningar och föreskrifter kan tas fram för att visa vägen för domstolar, myndigheter och kommunala beslutsfattare och även andra. Här har Sverige en uppgift internationellt, både i EU och i förhållande till Kina och andra länder, att visa vägen så att vi åter med högburet huvud kan gå ut och stå på barnets sida även internationellt. I FN måste vi börja diskutera på ett helt annat sätt hur vi skall tillämpa alla dessa konventioner och föreskrifter som vi skriver under. Vad gör Sveriges regering för att påverka t.ex. EU vad gäller barnkonventionen och flyktingpolitiken? Det är också bra att den flyktingpolitiska propositionen får vänta till dess att kommitténs arbete vad gäller det området är avslutat. Det är däremot mycket bekymmersamt och rent ut sagt provocerande att Invandrarverket fortsätter att behandla ärenden där barn är inblandade som om inget hänt. Ett exempel kunde vi se i går när ett par ungdomar från Eritrea skulle utvisas, som egentligen var nio och tolv år när de kom hit för fem år sedan. Häromdagen sade Invandrarverket dessutom att de skall gå igenom tidigare beslutade uppehållstillstånd, dvs. beslut de själva fattat, för att se om någon ljugit. Jag vill inte bo i en angiveristat! Jag säger bestämt ifrån om detta. Om Invandrarverket har brist på arbete är det verkligen på tiden att verket tar itu med att förkorta handläggningstiderna och att vi får en samsyn där. För att visa respekt för demokratin och för kommitténs arbete vore det lämpligt att vi införde ett moratorium vad gäller ärenden som rör barn på flykt i vårt land till dess att kommittén har avslutat sitt arbete och vi har en samsyn. Har regeringen funderat på att ge sådana signaler? År 1997 skall vi rapportera till FN igen. I rapporten måste regeringen tala om vilka åtgärder som vidtagits. Jag hoppas att vi då kan säga att vår utlänningslagstiftning är i full överensstämmelse med barnkonventionen.

Fru talman! Jag tillåter mig i den här debatten att visa känslor, även om det för några inte finns utrymme för känslor i flyktingdebatten. Jag fick för några dagar sedan ett brev från Åsele. Det kom från en av familjen Sincaris bästa vänner. Brevet innehöll några frågor: - Vad innebär en avvisning? - Har jag inget människovärde då? - Skall jag lämna alla mina tillhörigheter? Skall jag vara helt utblottad, eller får jag ta med mina sparpengar utan att bli misstänkliggjord? - Har jag rätt att ta avsked av mina vänner? Den senaste tiden har vi i massmedierna kunnat läsa om ett flertal fall där barnens rättigheter kommit i kläm i samband med asylärenden och verkställande av avvisningar. Familjen Sincari är ett exempel, men vi har också kunnat läsa om och tagit del av den peruanska flicka Evelyn Barrantes och den tioåriga Chrisen Fernando, som nu har gått under jorden efter att ha nekats uppehållstillstånd i Sverige efter åtta år i landet. Nyligen fick de båda pojkarna Samson och Tedros från Lidköping, som bott i en svensk familj i fem år, beskedet att de inte får stanna i Sverige längre. Det här är en bild av ett hårdnande klimat i flyktingpolitiken. Vart är vi på väg någonstans? Avvisningen av familjerna Sincari i Åsele skedde under former som starkt har upprört en bred allmänhet. Många frågar sig nu om anständighetens gräns är nådd. I vilt tumult med inslag av våld avvisades två mammor med sina barn. Det väcker en rad frågor om svensk flyktingpolitik och hanteringen av asylsökande barn. Vi i Folkpartiet vet att flyktingpolitik är svårt. Men för oss liberaler är ändå bilden klar. Att visa solidaritet med människor som har det svårt, som har levt i svåra förhållanden i ett annat land, som har flytt, som har lämnat sina vänner och sina nära och kära - det får inte göras omöjligt i ett rikt land som Sverige. Vi liberaler har alltid ansett att individens rättigheter måste komma främst i dessa situationer. Vid ett avvisningsbeslut måste varje enskild individs skäl för uppehållstillstånd vägas var för sig. Detta måste även gälla barnen. Barnkonventionen tillerkänner barnen den okränkbara rätt som vuxna individer har. Det finns i fallet Sincari åtskilliga saker att uppröras över. Det jag tycker är värst är att regeringen genom sitt agerande för att forcera fram verkställandet av avvisningsbeslutet åsidosatt den svenska rättssäkerheten - ett fundament i den svenska demokratin! Därför har vi i Folkpartiet begärt att konstitutionsutskottet skall granska avvisningen av familjerna Sincari. Att dessutom efter avvisningarna tillåta att familjerna misstänkliggörs genom falska rykten om deras ekonomi gör inte saken bättre. I slutändan handlar det om en väldigt grundläggande fråga: Har vi råd med människovärdet i en krympande ekonomi? Vi står inför svåra ställningstaganden framöver. Vi vet från beräkningar från Rikspolisstyrelsen att det finns 7 600 flyktingar som gömmer sig i Sverige. Av dessa är ungefär 1 500 barn. Har vi råd att ge dessa barn en möjlighet till ett drägligt liv? Har vi råd att visa medkänsla i Sverige? Jag och Folkpartiet tycker det. Vi vill därför att regeringen skall ta initiativ till att klart föreskriva att barnfamiljer som har varit här under lång tid och rotat sig i Sverige får stanna. Värdet för dessa människor av att få stanna i Sverige kan aldrig mätas i pengar. Den klappjakt på flyktingar som beviljats uppehållstillstånd som nu aviserats från Invandrarverket är skrämmande och måste stoppas. När man läser i dagspressen att Invandrarverkets tjänstemän säger att de nu får ärendena serverade på guldbricka måste man undra vad som håller på att hända i vårt samhälle. Jag förstår att det är omöjligt att sätta sig in i situationen att gå och vänta på att bli avvisad från ett land där man kanske levt en stor del av sitt liv. Hur kändes det för familjerna Sincari, som redan var splittrade, då de ställdes inför ett tjugotal poliser med uppgift att verkställa avvisningen? Vad tänkte de på? Kanske undrade de över om de hade rätt att ta farväl. Kanske undrade de vart de skulle ta vägen när de kom till flygplatsen. Vad fanns i barnens huvud? Hur känner en tioåring som får lämna fotbollsskorna som han köpte för pengar han samlat in på att panta flaskor? Har vi något ansvar för sådana triviala saker? Är detta humant? Vi har ansvar! Detta är inte humant!

Fru talman! Torsdagen den 11 januari 1996 framstår som den dag då Sverige förändrades. Det var då regeringens beslut att avvisa de två kurdiska familjerna i Åsele verkställdes. Det var då svenskt myndighetsutövande sattes på prov. Det var då svenska lagar och FN:s konventioner kom att prövas. Det var då intentionerna i socialdemokratisk flyktingpolitik synliggjordes. Men det var också den dag då ett helt samhälle i Sverige visade vad solidaritet egentligen är. Och det var de unga i Åsele som visade vägen och tvingade vuxensamhället att ställa upp för solidariteten. Genom sin envisa kamp har de gett många vuxna i Sverige mod att träda fram och visa sitt engagemang. De har gett de redan engagerade ny ork, och de har visat på det bästa av alla sätt att bekämpa främlingsfientlighet. Det är inte första gången Sverige bryter mot barnkonventionen, sade Lisbet Palme. Vi är flera ledamöter som försökt att visa på det. Vi är ombedda att inte diskutera enskilda fall. Men hur många fall behövs för att det skall anses handla om principer? Det är bra att propositionen om ny flyktingpolitik dras tillbaka för en översyn. Men regeringen borde samtidigt dra tillbaka de många inskränkningar av asylrätten som finns i propositionen. Man tar t.ex. bort humanitära skäl, utom av medicinska orsaker, och begreppet krigsvägrare. Anhöriginvandringen stryps radikalt. För två månader sedan säger Utlänningsnämnden i ett beslut: "Nämnden konstaterar inledningsvis att svenska myndigheter och domstolar inte tillämpar annat än svensk lag. Barnkonventionen är inte svensk lag." Vänsterpartiet har länge krävt att barnkonventionen införlivas i svensk lagstiftning. Det är bråttom, eftersom det finns många liknande fall i Sverige. Vi är många som t.ex. upprörs över hur en tioårig flicka och hennes familj från Sri Lanka tvingas gömma sig för att undgå en felaktig avvisning som strider mot barnkonventionen. Trots att ingen vet var deras föräldrar befinner sig beslutade Invandrarverket för en månad sedan att avvisa sex kurdiska syskon till Turkiet. Barnen är analfabeter och vet inte hur gamla de är, men tjänstemannen på Invandrarverket bestämde att det äldsta barnet är 19 år och det yngsta 7 år. Dessa barns brott är att de inte sökte asyl förrän de nådde sin bror i Sverige. Enligt handläggaren kan det inte tolkas på något annat sätt än att de vill dölja något. Enligt barnkonventionen är Sverige skyldigt att söka föräldrarna till ensamma asylsökande barn. För att konventionens krav på handläggning av barnärenden inte skall stå i strid med att de sex ensamma kurdiska barnen avvisas säger tjänstemännen: "Emellertid hindrar inte detta faktum att verkställighet kan ske till Turkiet av hela syskongruppen. De äldsta får då, eftersom de är myndiga, ikläda sig ́föräldraansvaret ́ för hela gruppen." Vad säger statsministern och invandrarminister om det föräldraansvaret? I stället för att åka landet runt och genomföra razzior mot invandrare borde den arbetsbrist som uppstått på Invandrarverket på grund av den restriktiva flyktingpolitiken innebära att det nu finns tid för tjänstemännen att ägna sig åt att uppfylla barnkonventionens krav. Fru talman! 6 kap. 3 § utlänningslagen säger om förvar av barn: Barnet får inte skiljas från sin vårdnadshavare eller, om de är flera, en av dem genom att vårdnadshavaren eller barnet tas i förvar. Vid avvisningen av familjerna Sincari hämtade polisen två av barnen vid skolbussen, och barnen förvarstogs. Enligt uppgifter i pressen och från familjernas juridiska ombud satt barnen i förvar utan vårdnadshavare i cirka sex timmar. 1992/93:SfU3 att förvar av barn bara får tillgripas efter det att man prövat att ställa barnet under uppsikt. Enligt socialtjänstlagen skall socialtjänsten dessutom vara närvarande. Statsrådet Blomberg har upprepade gånger i kammaren hävdat att svenska myndigheter följer svensk lagstiftning och FN:s konventioner och att han litar på att de fattar riktiga beslut. I Dagens Nyheter svär sig statsrådet fri från allt som gått snett, allt sjabbel och alla missgrepp i samband med avvisningen av Åselefamiljerna. Jag har alltid trott att det var högste chefen, i det här fallet statsrådet, som skall ta det fulla ansvaret för och konsekvenserna av det som händer på ett departement och de myndigheter som är underställda departementet. Det fulla ansvaret vore att låta familjerna Sincari komma hem till Åsele igen. Det fulla ansvaret vore att se till att Sverige åter för en generös och human flyktingpolitik byggd på andra värderingar än ekonomi. Fru talman! För ett halvt år sedan offentliggjorde Invandrarverkets chef, Björn Weibo, att fäderna Sincari uppgett som asylskäl att de varit aktiva i PKK, vilket Weibo hävdade var lögn. Jag tar inte ställning i sakfrågan. Men om det är en lögn räcker det för turkiska myndigheter att tortera dem - är det sant är deras liv i fara. Åselekurderna har dock ett stort symbolvärde för regeringen. Därför har UD träffat turkiska kolleger för att framhålla vikten för svenska regeringen att ingenting händer familjerna och att de inte utsätts för några problem. För fyra år sedan sökte en manlig kurd asyl i Sverige. Han avvisades 1993. Svensk polis överlämnade honom till turkisk polis, och han sattes i fängelse. I protokollen står att han erkänt samröre med PKK. Han åtalas för mord på två byvakter. Han döms till döden, överklagar och får livstids fängelse. Invandrarministern har vid upprepade tillfällen talat om de 80 000 människor som avvisats från Sverige. Jag önskar att han hade gett dem lika stort symbolvärde att han hade framhållit vikten av att inte någon avvisad utsätts för några problem efter avvisningen från I protokollet från rättegången står att turkiska myndigheter följt denne kurds arbete i Sverige. Att turkiska myndigheter systematiskt kartlägger kurder i Sverige kan inte vara en överraskning för en invandrarminister eller invandrarmyndigheter.

Fru talman! Det är sällan något engagerar nästan hela svenska folket, men nu har det skett genom händelserna i Åsele. För och emot regeringens beslut. För och emot sättet att genomföra avvisningen. För och emot även sådant som har hänt senare. Kritiken om själva beslutet tycker jag är allvarligast när det gäller hänsynen till barnkonventionen. Regeringen säger att den har tagit stor hänsyn till barnkonventionen främst genom att tänka på andra barn än de berörda - det är vad statsministern har sagt - dvs. främst genom att tänka på de barn som man inte hade att behandla i de ärenden som låg på bordet. Barnen Sincari har blivit brickor i ett cyniskt spel. Det regeringen anklagar föräldrarna för gör den själv, använder barnen för ett syfte, för att sända ut en signal, för att statuera exempel. Det är inte vad FN:s barnkonvention, som vi har ratificerat, handlar om. Den handlar om varje barns rätt. För övrigt anser jag att barnens förankring i Sverige, integration i Åsele och barnens hälsa skulle vara nog som humanitära skäl till grund för uppehållstillstånd. Det har från regeringens sida sagts att man är överens om att det inte finns skäl. Är det så självklart att det inte fanns andra skäl? Vi vet att rättssäkerheten och mänskliga rättigheter sitter trångt i Turkiet. Har den kurdiska minoriteten över huvud taget mänskliga rättigheter i Turkiet? Dess existens erkändes inte ens av myndigheterna så sent som för två år sedan. Det var kriminellt att tala kurdiska. Vi vet att det pågår ett krig i turkiska Kurdistan. Sedan 1984 har minst 18 000 människor dödats. Det är inte bara i krig som människor dör i Turkiet. De dör också i fängelser och försvinner. Facit för 1995 är Fru talman! Regeringen har sagt: Men de har ju ljugit. Lögnen är framför allt det skäl som har framförts. Det kan vara enkelt att säga: Man får aldrig ljuga, det kan vi aldrig premiera. Men är det så enkelt? Är fallet svart eller vitt? Familjerna Sincari kommer från gränstrakterna mellan Turkiet och Irak och tillhör en stor klan som på ett naturligt sätt har rört sig över dessa gränser mellan Turkiet och Irak. De berörda familjerna har bott på båda sidor. Vad är den absoluta lögnen? Vad kan tolereras och förlåtas om syftet är att skydda liv? Jag vill ta ett par exempel. Det första är judarna. De judar som ljög om sitt ursprung och undkom Auschwitz och andra koncentrationsläger, var det rätt eller fel? Döm själv. Det andra exemplet jag vill ta gäller en svensk, tidigare mångårig partiordförande och statsminister. I yngre dagar skengifte sig Olof Palme med en kvinna för att hjälpa henne till Sverige. Rätt eller fel? Döm själv. Vad är mest rimligt? Vem är det mest rimligt att pricka: den som ljuger för att skydda liv eller den som utsätter andra för livsfara, förföljelse eller förtryck? Var skall vi sätta in den största indignationen? Allt kan inte avgöras genom byråkrati och paragrafrytteri. Det ger oss inte det mänskliga, varma och mjuka samhälle som jag tror att de flesta av oss eftersträvar. Det gör samhällsklimatet kallt. Med tanke på de judar som ljög om sitt ursprung skrev i går Jackie Jakubowski i DN Kultur: "Lycklig är en Blomberg eller en Carlsson som aldrig behövt ljuga i en fråga som berör det mest existentiella - bara om vallöften och om familjen Sincaris reskassa." Jag skall inte nu upprepa den kritik av Arbetsmarknadsdepartementets roll i spridandet av grovt felaktiga uppgifter som jag framförde i tisdags i frågedebatten. Jag anmälde dessutom efteråt saken till KU. Men jag skall ta tillbaka en av de saker som jag sade då. Jag anklagade folk på departementet för att vara kritiklösa. Men det visade sig efteråt att man antagligen inte hade varit det, utan man hade tagit reda på att uppgiften var felaktig. Men sedan spred man ut den. Det får tala för sig självt. Står statsrådet Blomberg bakom en sådan hantering?

Fru talman! Jag skall börja med att ta upp litet om polisens roll i avvisningssituationer. Det är ju lätt för människor att ha uppfattningen att polisen inte skall ingripa, utan att det skall gå lugnt och värdigt till, och jag delar den uppfattningen. Så bör det vara. Jag vet att polisen i fall efter fall, när avvisningar skall ske, visar ett mycket stort tålamod. Man diskuterar med dem som har fått avvisningsbeslutet, och man talar med dem som möjligen har medverkat till att gömma dem det gäller i syfte att få en avvisning som sker under lugna och värdiga former. Så skedde också i fallet i Åsele, där man åtskilliga gånger, vid samtliga tillfällen då avvisningsbeslut kom, hade överläggningar med dem som sökte asyl och hade fått avvisningsbeslut och med kyrkans företrädare. Men det gick aldrig att nå fram till en enighet om hur detta skulle gå till. Förr eller senare hamnar ju då polisen, som är samhällets förlängda arm i dessa sammanhang, i en situation då man måste ingripa. Det kan bli så här. Det är klart att det är beklagligt - det inser jag också - att inte få krama om sina vänner och säga hej då osv. Jag har full respekt för den sorg och saknad som många av de unga människorna i Åsele känner i den här stunden av detta skäl: att de inte fick krama om dem de tyckte om. Självklart är det så att polisen alltid skall försöka få till stånd frivillighet, men det går inte alltid. Då måste de ingripa, därför att de beslut som samhället har fattat faktiskt är de som måste gälla. Någon sade här att det finns 7 500 personer gömda i det här landet. Ja, det vet ju varken jag eller någon annan. Vi vet bara att Rikspolisstyrelsen har efterlyst 7 500 personer. Eftersom vi inte har någon utresekontroll i Sverige är det sannolikt så att många har rest ut, men man kan inte utesluta att många också finns kvar i landet illegalt och har gömt sig undan verkställigheten av avvisningsbesluten. Den rimliga tolkningen av detta är alltså att inte tro att alla som saknas har gått och gömt sig. En annan fråga som togs upp var Schengenavtalet. Schengenavtalet innebär inte att Sverige behöver ändra sin nationella invandrings och flyktingpolitik. Det är viktigt att vi vet det. Vi har fulla möjligheter att föra den politik vi önskar, och vi har naturligtvis också möjligheter att på ett aktivt sätt, både i ett Schengensamarbete - om vi kommer med där - och i EU, operera i syfte att få våra grundvärderingar och tankar att vara de som är giltiga i hela området. Jag vill också gärna kommentera det här med ambassadrapporten. Jag är den förste att beklaga att skvallriga uppgifter finns i en ambassadrapport. Jag beklagar det djupt. Jag skulle till och med kunna gå så långt att jag ber om ursäkt för att vi har den typen av rapportering. Men regeringen har ändå att följa den lagstiftning som finns på området och den offentlighetsprincip som handlar om att alla handlingar i princip är offentliga fram till dess att man sätter en hemligstämpel på dem. Och det är viktigt att vi har den principen. Den är någonting som vi har vårdat och värnat i alla tider från svensk sida, och vi driver också denna princip och öppenhet i EU-sammanhang. Bara i undantagsfall, när mycket starka skäl föreligger, kan man ha en hemligstämpel på handlingar av den här karaktären. Detta har bedömts efter mycket noggrann genomgång av jurister på UD och på mitt departement, men också på Justitiedepartementet, och det fanns inte några grunder för att bryta denna offentlighetsprincip i just det här fallet. I den mån det har läckt ut uppgifter, känner jag inte till vem som har gjort det. Jag eller någon annan har inte heller någon rättighet eller möjlighet enligt svensk lag att efterforska denna läcka. Barnkonventionen är kanske egentligen det viktigaste vi har att diskutera just nu. Det är mot den bakgrunden som regeringen har föreslagit och kommer att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att se över hur barnkonventionen tillämpas. Kommittén skall med förtur behandla frågan om barns ställning i ärenden enligt utlänningslagen, bl.a. avvisning eller utvisning där barn berörs. Medan den parlamentariska kommittén arbetar med sitt uppdrag avser regeringen att inte ta något beslut om avvisning där barn som kommit att vistas här en längre tid berörs och där barnens hälsa sätts i fråga. Det gäller ärenden som lämnas över till regeringen för beslut. Ett beslut av regeringen i ett sådant fall skulle kunna innebära att en praxis läggs fast som kan komma att ändras som ett resultat av kommitténs arbete. Med hänsyn till den relativt korta tid det är fråga om anser regeringen att resultatet och den parlamentariska kommitténs förlag kan avvaktas. Regeringen utgår ifrån att myndigheterna under tiden för kommitténs arbete också kommer att iaktta stor varsamhet i hanteringen av sådana ärenden.
Fru talman! Jag är något förvånad över invandrarministerns förklaring av Schengenavtalet. Enligt avtalet, som jag har läst, ingår en gemensam invandrar och flyktingpolitik, och från solidaritetsgrupper från t.ex. kyrkor har just kritiken av Schengenavtalet kommit utifrån att man tycker att murarna för omvärlden och för flyktingar höjs. Att Sverige skulle få vara med i Schengenavtalet utan att anpassa sin invandrar och flyktingpolitik till övriga länders tror inte jag på, och jag tror inte att invandrarministern tror på det heller. Det här var säkert bara en undanflykt för att slippa tala i klarspråk om vad som ingår i Man har ingen rättighet att spåra läckan, säger invandrarministern. Nej, det kanske kan vara sant att man inte har det enligt svensk lag. Däremot kunde man förvänta sig att regeringen bad om ursäkt för att detta hade kommit ut. Jag antar att det hela ändå grundade sig på det som ambassadören hade framhållit i en skrivelse till regeringen och att läckan inte grundade sig på några andra rykten. Jag tycker att man åtminstone kunde ha förväntat sig en ursäkt. Läckan kom ju exakt i ett läge när man ville skapa ett annat intryck än att regeringen var inhuman och intolerant och att den bar sig illa åt mot flyktingar i Sverige. Självklart är barnkonventionen en viktig del i detta, och den behöver vi alltid ha i åtanke. Det är bara litet konstigt att man nu skall göra en översyn utifrån att man inte följer den samtidigt som man hävdar att man följer den. Statsministern sade att han i Åselefallet ville statuera ett exempel och att man därför måste utvisa dessa barnfamiljer. Men är inte det som Åseleborna står för just ett sådant exempel som vi har sökt efter? Här har vi en by där man visar tolerans, integrerar flyktingar och jobbar för solidaritet med flyktingar. Vi har i åtskilliga debatter tagit upp detta behov av integration, behovet av att närma svenskarna och invandrarna till varandra. Men när regeringen nu hade fått ett ypperligt exempel på att så skett, vad gör den? Jo, den slår emot de ungdomar som jobbar för att faktiskt ta hand om våra flyktingar. Jag tycker att det är ganska skrämmande, eftersom vi hade behövt just ett exempel på att engagemang lönar sig. Hur tror invandrarministern att våra ungdomar upplever sin roll i samhället när de följer det som vi säger - nämligen att de skall engagera sig mer, jobba tillsammans med flyktingarna och arbeta för ett mångkulturellt samhälle där alla människor får plats - men sedan inte ens får ta farväl av sina kompisar när regeringen beslutar att dessa skall ut ur landet? Det finns mycket att säga om regeringens flyktingpolitik och den kantring som jag tycker att man tydligt kan se att den har fått. Vi har inte samma solidariska flyktingpolitik som vi hade tidigare. Jag undrar litet över vad Invandrarverket skulle ha gjort om vi nu hade haft en flyktingtillströmning motsvarande den som vi hade när den var som störst. Skulle man också då ha använt sina resurser till att jaga efter dem som har bott här i fyra, fem år? Nej, då hade man förmodligen använt resurserna till något helt annat, nämligen till att ta hand om dem som just kommit in. Vi borde kanske ändra flyktingpolitiken så att det kommer in fler. Då skulle måhända de som redan kommit kunna få ett värdigt liv här i Sverige. Vad gäller att ompröva ärenden utifrån att flyktingar har ljugit vill jag fråga: Vem har bedömt att de har ljugit? När de fick stanna bedömdes de ju ha talat sanning. Plötsligt sägs det att de har ljugit och att ärendena därför skall omprövas. Jag kan inte förstå de här dubbla budskapen från regeringen. Jag är mycket oroad över det agerande som jag har sett från invandrarministern. Jag tycker inte att det bygger på den solidaritet, medmänsklighet och humanitet som vi behöver i vårt svenska samhälle. Jag hoppas verkligen att invandrarministern kan lova att man upphör med att jaga dem som har varit här i flera år. Det finns ingen som helst anledning att göra det. Se till att de som vill vara kvar hos oss trivs och mår bra! De som frivilligt vill lämna landet skall naturligtvis få stöd för att göra det. Invandrarministern talade vidare om att använda resurserna på bästa sätt. Jag tvivlar på att det bästa sättet är att till stora kostnader skicka ut människor som trivs här och vill vara kvar i landet. Jag tror att resurserna kan användas på ett betydligt bättre sätt.

Fru talman! Ingen är väl oberörd känslomässigt av ovärdiga avvisningar. Jag hoppas att ingen är oberörd av de gömda barnens situation i Sverige. Görel Thurdin, Rädda barnens ordförande, borde väl ha en åsikt om hur dessa barn har det och om hur man skall hantera gömda barns situation. Är det riktigt att föräldrar efter att ha fått sin sak prövad drar sig undan, så att myndigheterna inte har möjlighet att genomföra värdiga avvisningar, och gömmer sina barn så att dessa far illa? Det måste vara ett ansvar för alla frivilligorganisationer och för alla känslomässigt engagerade människor att försöka hantera också den saken. Jag menar att det blir en svår situation om föräldraansvaret, som också står inskrivet i barnkonventionen, inte utövas på ett sådant sätt som man borde kunna förvänta sig. Då kommer man i detta svåra dilemma. Jag är inte känslomässigt oberörd av barnens situation. Jag vill, eftersom dessa frågor har kommit upp, också säga att jag är känslomässigt berörd av kurdernas situation i Turkiet liksom av kurdernas situation i Irak. Jag är känslomässigt berörd av många barns situation runt om i världen, men vi kan icke lösa alla problem innanför Sveriges gränser. Jag måste nu vädja till dem som talar så varmt för en tolkning av barnkonventionen i en mera maximalistisk riktning att erkänna att det finns ett dilemma mellan hanteringen av barnkonventionen och de intressen som vi har av en reglerad invandring. Erkänner man inte intellektuellt detta dilemma, är det lätt att ständigt sjunga med änglarna. Vi måste försöka hantera det här på ett sansat och förnuftigt sätt, så att vi får balans och måtta och en förankring hos de breda lagren av svenska medborgare. De svenska medborgarna vill i grunden ha en human flykting och invandringspolitik, men en tydlig och rättvis sådan, som innehåller element av rättssäkerhet och innefattar en säker asylprocess. Jag är dock inte säker på att svenska folket tycker att det är så väldigt bra att man gömmer barn och låter dem fara illa, för att sedan använda deras situation för åberopa barnkonventionen.

Fru talman! Jag känner mig lättad över att invandrarministern sade att regeringen medan vi jobbar tillsammans för att se om vi kan nå fram till en samsyn inte tänker fatta några beslut som rör barn som varit här en längre tid. Jag hoppas att myndigheterna lyssnar på den här debatten och tar till sig att statsrådet tog in också dessa barn i sin ansats. Jag hoppas att vi slipper uppleva den här typen av avvisningar av flyktingbarn hädanefter. Jag håller med Gustaf von Essen om att det är ett stort elände med gömda barn. Man kan säga att de är osynliga. Deras identitet kan inte framträda, de kan inte utveckla sin personlighet osv. Jag erkänner dilemmat, och jag känner också ett stort ansvar. Men vi kan inte acceptera att de skall drabbas bara därför att de blivit gömda av någon. Även om det är så att barnkonventionen betonar föräldrarnas ansvar, betonar den faktiskt också att barnet skall skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars verksamhet, uttryckta åsikter osv. Barnkonventionen är alltså inte bara ett rent juridiskt dokument. Den innehåller en vision om ett samhälle som har förmåga att visa kärlek till, omtanke om och förståelse för alla de barn som finns i landet. Det är detta som diskussionen handlar om. Sedan måste vi naturligtvis ta itu med flyktingpolitiken och se om vi över huvud taget kan komma fram till en samsyn så att myndigheterna kan hantera detta på ett vettigt sätt. Det har Centerpartiet motionerat om tidigare. På något sätt måste vi försöka minska handläggningstiderna. Människor blir rotade här, och det gäller framför allt barn. Barn förstår ju inte alla beslut som fattas. Barnen är mest utsatta. De kan inte heller påföras det ansvar som vi vuxna har. Då får man faktiskt börja sätta sig in i och fråga sig vad våra beslut får för konsekvenser för barnen även när man konstruerar hur man hanterar utlänningslag och annat. Nu berör ju detta inte bara flyktingbarnen. Det berör faktiskt våra egna barn och ungdomar. Då måste vi göra något åt saken. Den samsynen hoppas jag att vi får i kommittén.

Fru talman! Det gläder mig att invandrarministern i sitt senaste inlägg visar att han har en känsla för att det är någonting som har gått snett i Åsele, att den insats som polisen gjorde kanske var i häftigaste laget och att de signaler som kom till flygplats och polis innan de kom till familjens advokat kanske ändå var tveksamma. Det ger mig en förhoppning inför framtiden om den flyktingpolitik som vi skall diskutera framöver här i kammaren. Det gör också att jag känner att jag skulle kunna vädja till invandrarministern att hjälpa mig med en sak. Jag vill nämligen inte bo i ett land som skall bli en stat där människor anger varandra. Det finns tillräckligt många historiska paralleller där man kan se att så skapas inte ett gott samhälle. Det skapas i stället när man har förståelse för varandra, när man lever tillsammans sida vid sida även om problemen ibland kan vara stora. Socialdemokraterna har i många debatter och på andra ställen talat om solidaritet. Och solidaritet är precis det som skapar det goda samhället genom att vi tillsammans skapar någonting. Det gäller också det samhälle som vi tillsammans i vårt demokratiska land har byggt upp. Jag skulle vilja vädja till invandrarministern att stoppa dessa tendenser i tid och att invandrarministern nu fördömer ett samhälle som bygger på att människor anger varandra. Det skulle vara en mycket bra och klar signal. Det är något som håller på att hända i vårt samhälle som vi inte riktigt kan styra. Jag skulle också vilja vädja till invandrarministern att inte låta Samson och Tedros i Lidköping bli ett nytt Åselefall. Kloka politiker vågar erkänna att de har gjort fel. Jag skulle också vilja vädja till invandrarministern att genom dessa åtgärder, genom att visa att Sverige står för en generös och realistisk flyktingpolitik, tända ett hopp för de människor som kämpar för en ny svensk anständighet. Låt ljuset från Åsele lysa in i den kalla tvårumslägenheten i Diyarbakir där två skräckslagna och trasiga familjer nu sitter en bra bit ifrån den nedbrända by de flydde från och ännu längre från den trygghet och människovärme de kände i Västerbottens inland. Det kanske kan hjälpa dessa familjer att ändå få ett anständigt liv. Kloka politiker vågar erkänna att de har gjort fel.

Fru talman! Invandrarverkets ljusskygga rensningsprojekt har nu kommit i dagen. En ung kvinna, bosatt i Göteborg sedan sju år och med två barn födda i Sverige, avvisades till Syrien. Hennes mor hade angett att de kom från Libanon. Kristna kan inte bli medborgare i Libanon. De kan bo i Libanon, men inte bli medborgare. Många kristna som bor i gränstrakterna åker över till Syrien och arbetar där. Den syriska regeringen kan - utan att meddela personen i fråga - göra en sådan libanes till syrisk medborgare. Det går alltså att bo i Libanon i hela sitt liv utan att vara libanesisk medborgare. Det går att vara syrisk medborgare, utan att man vet om det, och bo i Libanon. Detta borde Invandrarverket känna till. Invandrarverkets regelrätta razzior mot invandrare håller på att göra Sverige till en angiveristat. Razziorna är så hemliga att inte ens den regionala eller lokala polisledningen får någon information. Invandrarna kallas till samtal vid utlänningsroteln utan att bli informerade om vad saken gäller. Samtalen har karaktären av regelrätta förhör från Invandrarverkets sida utan att den enskilde getts möjlighet till förhörsvittne eller juridiska ombud. Detta är ett brott mot 9 § förvaltningslagen om rätten till ombud. En svensk man reagerade när en invandrad vän till familjen blev kallad till utlänningsroteln för ett sådant samtal. Hans berättelse var skakande och påminner om Tyskland på 40-talet och Sovjetunionen under Stalintiden. Väntrummet var fullt av invandrare. Innanför väntade Invandrarverkets tjänstemän med bärbara datorer. Invandrarens identitet ifrågasattes. När han påpekade att hans ID-handlingar tidigare styrkts av Kriminaltekniska laboratoriet visade det sig att intyget inte fanns med i verkets diarium. Men tjänstemannen sade att det inte hade någon som helst betydelse eftersom man inom Invandrarverket har kunskaper som står över den kunskap som finns på Fru talman! Det finns ju mycket att säga i den här frågan, men jag har begränsat med tid. Vänsterpartiet har länge krävt att Invandrarverket skall läggas ned och att asylprövningsnämnder som prövar ärendena i domstolsmässiga former inrättas i stället. Våra krav känns ännu mer angelägna nu när Invandrarverkets razzior har avslöjats. Regeringen måste ge Invandrarverket order, eller kalla det signaler, att razziorna måste avbrytas innan permanent uppehållstillstånd kommer att innebära permanent utvisningstillstånd. Så länge regeringen låter verket fortsätta är regeringen medansvarig för att Sverige utvecklas till en angiveristat. Fru talman! Efter den här debatten kan inte någon i Sverige, inte någon enda människa, säga som på 40 talet: Jag visste ingenting.
Fru talman! Nu när regeringen har visat musklerna och brännmärkt lögnen väller de anonyma angiveribreven in till Statens invandrarverk. För samtidigt passar verket lägligt på att gå ut i offentlighetens ljus och berätta om sitt s.k. återkallandeprojekt. Andra kallar det klappjakt. Offentliggörandet och den siffra som man har gått ut med förtjänar att brännmärkas. Dessutom kan man konstatera att det här kommer samtidigt som fullt av lögner och fiffel i det offentliga livet avslöjats. Genom att gå ut på det här sättet skapas onödig oro hos en mängd barn i vårt land och i många fast rotade familjer. Genom att dra i gång återkallandeprojektet betygsätter Statens invandrarverk sin egen dåliga utredningsverksamhet. Nu, statsrådet Blomberg, bör regeringens uppmaning till verket vara att satsa på att trimma verksamhet, höja kompetensen och se till att de gör ett bra jobb i de aktuella ärendena och i den nya som kommer in. Det är ohållbart att hela tiden hålla på och retroaktivt rätta till verkets brister. Nu skall man gå tillbaka ända till 1989. Det rör sig om sju åtta år. Vi kristdemokrater kräver i det här sammanhanget amnesti för de barnfamiljer som varit här en längre tid. Vilken är statsrådets reaktion på det? Även i andra orimliga fall måste återkallandena stoppas. Ett exempel är den 23-åring i Södertälje som har bott i Sverige i sju år. Han har fast arbete och han är integrerad i Sverige. Han har bott i Libanon i nästan hela sitt liv innan han som 16-åring kom till Sverige. Nu skall han kastas ut till Syrien, där han vistades som spädbarn. Var har vanlig medmänsklighet tagit vägen? Åseleandan är ett strålande uttryck för det medborgarengagemang som vårt land behöver. Skall vi se denna anda som en välkommen motpol till Sjöboandan? Vad anser statsrådet Blomberg? Har vi råd att i Sverige dämpa engagemanget mot främlingsfientlighet och rasistiska tendenser? Vilka stämningar i samhället vill regeringen förstärka? Om det är Åseleanda snarare än Sjöboanda är misslyckandet stort i dagsläget.

Fru talman! Med anledning av vad Eva Eriksson sade om Polisen och dess svårigheter vid avvisningssituationer vill jag göra ett förtydligande. Jag har stor respekt och förståelse för de svårigheter Polisen möter i verkställningssituationer när personer som har fått avvisningsbeslut inte vill medverka och när personer runt omkring dessa gör vad de kan för att verkställandet inte skall äga rum. Som seriös person och debattör kan man ställa sig frågorna: Vad skall Polisen göra i sådana fall? Skall avvisningsbeslutet inte verkställas? Vem är det som bestämmer? Är det samhället och dess beslut som skall efterlevas eller är det möjligen den asylsökande egen vilja? Detta är ett mänskligt och humant dilemma. Emellanåt hamnar man i en klämma - kanske gjorde man det i Åsele. Men kan man i första hand lasta Polisen för detta? Det är en viktig fråga som man skall ställa. Det kanske även fanns andra som hade medverkat i detta fall så att det blev som det blev. Engagemang - skall inte det löna sig? Ja, det är klart att jag kan hålla med om åsikten att det är bra om engagemang lönar sig. Det är viktigt att man kan få lyckas när man engagerar sig. Å andra sidan: Är det de reglerna och den typen av känslor som i första hand skall styra flyktingpolitiken? Vad säger vi till alla de tiotusentals människor som ingen har engagerat sig i och som har utvisats? Var hamnar frågan om dessa människor i denna debatt och diskussion? Ingen har sett dem. Ingen har sett mamman eller pappan och inte heller barnen. De lämnar det här landet tyst och stilla. De gråter och tycker att livet är ganska besvärligt. Det är väldigt viktigt att klara ut att vi har regler och regelverk att följa. Vi kan inte bara säga: Tack vare att ni engagerade er får dessa människor stanna. Dem som ni inte engagerar er i får inte stanna. I så fall skulle det inte finnas någon rättvisa i dessa sammanhang. Jag erkänner gärna problemet. Jag önskar att jag till de Åsele och Lyckseleungdomar som har suttit i mitt rum och pratat kunde ha sagt att dessa familjer får stanna i Sverige. Jag önskar att jag kunde ha sagt det utifrån det regelverk som vi har för vår flyktingpolitik. Men jag kunde inte det. Jag inser hur djupt sårade dessa ungdomar är för att de har mist sina vänner, och jag har stor respekt för detta. Jag hoppas innerligt att de inte ger upp sitt engagemang för resten av livet bara därför att de vid ett tillfälle inte fick som de ville. Jag tycker att detta engagemang är väldigt viktigt och värt att uppmuntra. Men detta får inte ske på bekostnad av andra människor som skall avvisas och som inte har någon som ställer upp för dem. Jag skall nämna något om Invandrarverket och dess roll. Under 1992-1993 hade Invandrarverket drygt 5 000 anställda. I dag är siffran 1 800, och den fortsätter att minska. Det är viktigt att känna till denna kraftfulla neddragning i Invandrarverkets verksamhet. Jag vill gärna klarlägga en sak eftersom det föreligger så många missförstånd kring den - en del omedvetna och andra, här ifrån talarstolen, sannolikt medvetna. Det har aldrig förts någon klappjakt på personer med invandrarbakgrund som har fått permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Det har inte förts någon sådan från den socialdemokratiska regeringens sida och inte heller från den tidigare borgerliga regeringen. Det förs ingen sådan klappjakt på personer med permanenta uppehållstillstånd i Sverige nu heller, vare sig av regeringen eller Invandrarverket. Det kommer inte heller att föras någon klappjakt på personer med permanenta uppehållstillstånd. Det är viktigt att lägga fast detta. Jag vill bestämt tillbakavisa alla påståenden om att Invandrarverket skulle bedriva någon sådan verksamhet. Däremot tycker jag att det är höjden av oansvarighet att riksdagsledamöter från denna talarstol helt bortser från att det är riksdagen - denna församling - som har bestämt att Invandrarverket skall ha dessa uppgifter. Omprövning skall ske vid indikationer om att en identitet, som har lett till ett permanent uppehållstillstånd, inte är riktig. 1989 om en skärpning av lagstiftningen i detta avseende. Permanenta uppehållstillstånd skall återkallas om de har getts på oriktiga grunder. Det ansvaret bör riksdagsledamöterna påta sig, och inte skjuta det på enskilda tjänstemän i Invandrarverket, som hängs ut som om de vore inkompetenta och okunniga och gör något som de inte borde. Det är riksdagen som har beslutat om detta och det är Invandrarverket som utför det. Invandrarverket skall följa denna lagstiftning sedan 1989. Det är viktigt att dessa tillstånd prövas på nytt. Verket återkallar alltså inte tillstånden, utan en ny och mycket noggrann undersökning görs. Man utreder fall där indikationer finns på att identiteten är felaktig. Det vore mig totalt främmande att svenska myndigheter skulle göra motsvarande utredningar om människor utan att det finns välgrundade misstankar om felaktigheter. Invandrarverket betonar i sina egna riktlinjer att människor får förnyat tillstånd om bl.a. något av följande skäl föreligger: att utlänningen har asylskäl gentemot sitt riktiga hemland, att de humanitära skälen är starkare än kravet på återkallande, att myndigheterna inte tillräckligt utrett identitetsfrågan eller andra skäl. Jag vill med kraft uttala att om det finns barn inblandade skall självfallet särskild hänsyn tas till dem. De humanitära skälen skall då väga extra tungt, allt i enlighet med barnkonventionen. Om våra myndigheter skulle få svårigheter att bilda praxis i dessa ärenden förutsätter jag att de överlämnar några fall till regeringen för praxisbildning.

Fru talman! Om jag inte minns fel föregicks 1989 Propositionen stöddes av en majoritet i riksdagen, dock inte av Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet. Jag tror att dessa partier var starkt emot den skärpning av reglerna för flyktingar som då skedde. Att riksdagen skulle stå helt bakom detta håller jag alltså inte helt med om - det är väl fortfarande så att regeringen lägger fram förslagen för riksdagen. Jag förstår inte resonemanget att man inte skulle kunna ta vara på Åseleandan därför att detta skulle ske på bekostnad av dem som inte har någon som engagerar sig i dem. På bekostnad av dem som inte har någon som engagerar sig! Har vi någon form av kvot för hur många som måste ut ur landet? Måste man plocka in någon annan om man ruckar på den kvoten? Så är det väl ändå inte? Varje ärende bedöms för sig. Att detta skulle ske på bekostnad av dem som inte har någon som engagerar sig är fel. Snarare skulle det kunna få fler att engagera sig om man kände att det lönade sig. Invandrarministerns resonemang bygger på att regelverket har blivit viktigare än humaniteten och medmänskligheten. Detta resonemang kan vara bra för Invandrarverket att föra, men det är knappast detta vi har politiker till. Politiker har vi för att de skall sätta de politiska målen, och för att de skall göra detta i litet andra perspektiv än regelverkets. Invandrarverket och angiveriet får jag kalla kårar efter ryggen när jag hör talas om. Det känns fruktansvärt att vi i Sverige skall behöva uppleva att man stimulerar angiveri. Vi som ändå trodde på rättvisa, solidaritet och medmänsklighet har plötsligt drabbats av en helt annan ton här i Sverige. En kommitté skall se över barnkonventionen. Jag hoppas att barnkonventionen fortfarande gäller - vi har faktiskt ratificerat den - på samma sätt som Genèvekonventionen gäller, och att det här inte är ett sätt att gömma undan problematiska frågor i en kommitté. Det brukar annars vara ett klassiskt sätt att slippa debattera frågan. Man har gömt undan den i en kommitté och hänvisar till kommittén. Det är faktiskt dags att invandrarministern lovar att öka solidariteten och att låta de människor få stanna som varit här med uppehållstillstånd utifrån prövningar som skedde tidigare. Jag kräver detta.

Fru talman! När riksdagen skärpte lagen och skrev Miljöpartiet och några andra partier en avvikande uppfattning i utskottsbehandlingen. De reservationerna fullföljdes aldrig vid riksdagsbeslutet, vilket innebar att man fattade ett enigt riksdagsbeslut. Det är viktigt att peka på det. Skall de inom det här politikområdet eller andra försöka komma ifrån ett beslut de själva har varit med om att fatta är vi faktiskt på väg att kraftfullt underminera demokratin. Så blir det när man inte är beredd att stå upp för det beslut man själv har tyckt vara bra i den här kammaren. Det tillhör demokratins grundregler att man själv tar det ansvaret för besluten och inte lägger över det på en enskild tjänsteman eller någon annan som får stå vid skampålen. För att klara ut en detalj i helheten när det gäller Lidköpingsärendet vill jag säga att Utlänningsnämnden fattade ett beslut om avvisning 1993. Men alla vet att det har varit verkställighetshinder beträffande Eritrea, därför att eritreanerna sade att man inte tog emot sina egna medborgare. Det var det senaste tillfället då Utlänningsnämnden handlade ärendet. I dag är det möjligt att skicka tillbaka människor dit. Man kan ju säga att det har hänt en del sedan dess, bl.a. har det gått lång tid. Jag vill bara klargöra att om Utlänningsnämnden till regeringen överlämnade något fall som liknar det som nu uppmärksammas i Lidköping, med de två pojkarna från Eritrea, skulle jag rekommendera regeringen att fatta beslut om att ge dem permanent uppehållstillstånd. Flyktingpolitiken måste inriktas på att förebygga konflikter, att ge hjälp i form av bistånd och att erbjuda skyddsprövad hjälp. Inget land klarar att ensamt lösa problemen kring flyktingskap och migration. Ett ökat internationellt samarbete är därför nödvändigt. Vi har kommit en bit på väg, men ännu återstår mycket att göra. Jag vill att Sverige, bl.a. i kraft av vårt medlemskap i EU, skall spela en stor roll i detta arbete även i framtiden. Det är dock ett faktum att vi inte kan hjälpa alla. Min uppfattning är att vi skall hjälpa dem som är i störst behov av skydd. Jag vet också att det är en uppfattning som har stort stöd hos folket. Jag har träffat människor i många olika sammanhang - på arbetsplatser, i skolor, på sjukhus. Jag tror inte att det finns någon som inte ställer upp på att vi skall hjälpa dem som behöver skydd, trots att vi har en ansträngd ekonomi. Trots att våra insatser inte ensamma kan uträtta underverk finns det en stor uppslutning kring solidariteten för dem som har det svårt. Vi måste alltid värna asylrätten.

Fru talman! Eva Zetterberg och Inger René har ställt frågor till mig om den svenska regeringens agerande med anledning av rapporterna om missförhållanden i kinesiska barnhem. När uppgifterna om grov vanvård i kinesiska barnhem presenterades i juni i fjol väcktes en stark opinion i Sverige för de utsatta barnen. Den svenska regeringen framförde sin och den svenska opinionens starka reaktioner till den kinesiska regeringen vid inte mindre än fyra tillfällen. Jag tog bl.a. själv upp frågan vid mitt besök i Kina i oktober. Förutom i dessa kontakter har också den svenska ambassaden i Peking till den kinesiska regeringen förmedlat budskapet i de protestlistor som undertecknats av 40 000 personer. Syftet med vårt agerande är att åstadkomma förbättringar för de utsatta barnen. Vi har därför valt att framföra budskapet från de svenska undertecknarna och den svenska regeringen på det sätt som vi anser bäst uppnår detta syfte. dokumentären i januari i år framförde jag regeringens och den svenska opinionens starka reaktion till Kinas ambassadör. Jag framförde till honom att kinesiska myndigheter noggrant måste utreda situationen i barnhemmen och i de fall där vanvård förekommit ställa de ansvariga till svars och rätta till missförhållandena. Jag framhöll också att Kinas regering bör låta representanter för internationella mänskligarättighets-organisationer och FN besöka kinesiska barnhem och få insyn i hur verksamheten bedrivs. En öppen attityd och samverkan med omvärlden skulle bäst gagna denna fråga. För att åstadkomma ett internationellt tryck på den kinesiska regeringen har den svenska regeringen dessutom fört fram frågan i olika internationella sammanhang. Jag har tagit upp situationen vid kinesiska barnhem såväl med mina nordiska kolleger vid vårt senaste utrikesministermöte som med mina EU kolleger i går vid möte med det allmänna rådet i Bryssel. Från svensk sida kommer vi också att aktivt verka för att frågan får en grundlig behandling i olika organ inom FN. Ett viktigt tillfälle för Kina att diskutera och föreslå förbättringar blir vid barnkommitténs granskning i maj av Kinas efterlevnad av barnkonventionen, då den rapport som Kina lämnat in till kommittén skall behandlas. Frågan kommer dessförinnan att tas upp i kommissionen för mänskliga rättigheter, som möts i mars-april i år. Unicef, dvs. FN:s barnfond, bedriver sedan flera år verksamhet för barn i Kina och har nyligen träffat en överenskommelse med den kinesiska regeringen om stödåtgärder för att åstadkomma bättre vård och livsvillkor i barnhemmen. Denna verksamhet är mycket värdefull, och vi ger den från svensk sida vårt fulla stöd. Det är givetvis ytterst de kinesiska myndigheterna som själva måste ta ansvar för att förbättra villkoren i barnhemmen i landet. Från svensk sida är vi beredda att bidra. Detta budskap framförde jag på nytt till den kinesiske ambassadören vid mitt samtal med honom. Vi kommer alltså att fortsätta att arbeta för att få till stånd ett samarbete med kinesiska myndigheter för att förbättra situationen i några av barnhemmen i
Fru talman! Jag vill först framföra ett tack till Lena Hjelm-Wallén för svaret på mina frågor. Samtidigt vill jag passa på att uttrycka min uppskattning för det engagemang och det arbete som Lena Hjelm-Wallén har lagt ned på frågan om situationen för barn på barnhem och flickor över huvud taget i Kina. Det motsvarar mycket väl den starka opinion och upprördhet som de flesta svenskar känner inför det här. Jag tror därför det är oerhört viktigt att göra allt vad vi kan. Jag är också glad över att utrikesministern i olika nationella och internationella forum har tagit upp vad Sverige kan göra och vad man kan göra internationellt för att försöka påverka situationen för barnhemsbarnen i Kina. Men jag vill samtidigt, fru talman, ta upp frågan om namnlistorna. Jag känner mig nämligen inte fullt lika nöjd med regeringens behandling av dessa. När den här frågan kom upp i somras, utifrån initiativ av enskilda människor i Sverige, sades det väldigt klart att listorna skulle överlämnas till kinesiska regeringsrepresentanter. Så har också skett - men inte från någon representant för den svenska regeringen. I stället var det borgarrådet Margareta Olofsson som till borgmästaren i Peking lämnade en grupp listor som så att säga blivit över. De andra listorna har, trots att vi från flera håll har påpekat detta, ännu inte kommit fram till regeringsrepresentanter i Kina. Jag menar att det vore välkommet om så skedde, även om ambassaden på annat sätt har framfört innehållet i dessa listor. Jag kommer så till huvudfrågan, nämligen vad man kan göra åt situationen. Jag tycker det är utmärkt att utrikesministern har tagit initiativ till träffar med den kinesiske ambassadören här, men jag saknar fortfarande svar på frågan vad han sade. Hur pass villig var man från Kinas sida att släppa in internationella observatörer? Det är ju det som är huvudfrågan. Därefter är det självklart att Sverige som nation skall erbjuda hjälp, såväl bilateralt som inom ramen för FN, Huvudfrågan kvarstår som sagt: Vad har man från Kinas sida sagt att man är villig att göra själv?

Fru talman! Jag tror allmänt att det är på det sättet att förhållandena på barnhemmen har uppmärksammats. Det har också gjort att kinesiska myndigheter tar sig an barnhemmen på ett annat sätt än vad som skulle ha skett om inte detta hade uppmärksammats. Men man måste ha klart för sig att det är kinesiska myndigheter som har ansvaret. Det hjälper inte att man vill hjälpa aldrig så mycket från svenskt och annat håll. Det är de kinesiska myndigheternas intresse av att förändra verkligheten som det handlar om.

Men man förnekar t.ex. den typ av vanvård som vi har sett på film. Man säger att det åtminstone inte förekommer nu längre. Det säger man klart. Jag menar att man måste skapa en atmosfär mellan de många som nu är beredda att hjälpa till och kinesiska myndigheter, så att det kan bli ett konstruktivt samarbete. Vi har försökt göra det bilateralt. Men ett land som ligger långt borta kan inte bara säga att man skall gå in och försöka ställa till rätta allt på ett barnhem, när landet i fråga inte ens vill vidgå att det är ett problem. Man måste ta det mer försiktigt. Man måste göra något på ett konstruktivt sätt. Det är inte bara vi som gör det. Det gör också EU. När EU:s utrikesministrar senast i går talade om detta sade vi att vi tror att Unicef är en mycket bra kanal. Unicef och de kinesiska myndigheterna har ett mycket gott samarbete, bl.a. när det gäller utbildning av barnhemspersonal osv. Vi är beredda att stödja det samarbetet.
Fru talman! Jag vill först notera att Inger René och jag inte fick svar på frågorna om de här listorna. Vi är rätt intresserade av vad som kommer att hända med dem. Skall de bara finnas kvar på ambassaden och över huvud taget inte överlämnas? Jag menar att detta kan förefalla vara en struntfråga. Men det är inte det, eftersom det handlar om ett förtroende som tusentals svenska medborgare har visat regeringen och litat på att listorna skall överlämnas. Därför är det av betydelse att de faktiskt kommer fram. När det gäller frågan om hur man skall gå vidare tror jag att vi är helt överens. Självklart är det kineserna själva som måste åtgärda problemen. Men jag tror att det är oerhört väsentligt att Sverige mycket aktivt driver dessa frågor. Unicef är säkerligen en bra kanal för detta. Men eftersom kineserna hävdar att dessa missförhållanden har upphört, måste man se till att internationella observatörer kan lämna klara uppgifter om hur förhållandena är.

Fru talman! Jag hann inte besvara frågan om listorna tidigare, men jag skall börja med det nu. Det handlar litet grand om huruvida man skall bry sig om huvudsak eller bisak. Jag anser att huvudsaken är att man hjälper de kinesiska flickorna på barnhemmen. Den andra frågan är kanske av något mindre dignitet. De många människor som i somras upprördes och undertecknade listorna skall veta att dessa listor togs till ambassaden i Peking av Mona Sahlin i akt och mening att de skulle lämnas över. Nu var detta inte möjligt. Kinesiska myndigheter har inte den traditionen att de tar över påsar med underskrifter. Men det viktiga tyckte vi var att kinesiska myndigheter skulle få reda på budskapet i detta. Därför har det i ett brev till kinesiska myndigheter tydliggjorts vad som finns i dessa protestlistor, och exempel på detta har sänts med. Och detta är ett mycket starkare agerande från en ambassad. Kinesiska myndigheter är därför mycket väl medvetna om den här aktionen från många svenskar. Detta kanske t.o.m. har gjort de kinesiska myndigheterna mer medvetna än vad som skulle ha varit fallet om man bara hade dumpat ett antal påsar med listor utanför någon dörr.

Fru talman! Det är alldeles riktigt att listornas innehåll på ett mycket tydligt sätt har kommit fram till dem som skulle vara mottagare av dem, vilket vi anser vara det viktiga. Ambassaden i Peking har följt upp det resonemang som vice statsministern hade. Men än så länge har det inte materialiserats i konkreta projekt. Då får man undersöka om det går att hitta någon annan kanal. Unicef är förmodligen en mer effektiv kanal, eftersom Unicef redan har ett upparbetat samarbete med kinesiska myndigheter. Jag håller med Eva Zetterberg om att det viktigaste just nu är att internationell expertis - FN tjänstemän, barnkonventionsrapportörer och representanter för mänskliga rättigheter - får komma in i Kina för att se hur det verkligen är.

Fru talman! Eva Zetterberg ha ställt en fråga till mig om handläggningen av känslig information i ambassadrapporter. Frågan är föranledd av en rapport från Sveriges ambassad i Ankara om avvisningen av de kurdiska familjerna från Åsele. Lennart Daléus har ställt en fråga om enskildas integritet i de fall när uppgifter om enskilda finns i rapporteringen från svenska beskickningar utomlands. Jag har valt att besvara dessa två frågor i ett sammanhang. De rapporter som våra utlandsmyndigheter sänder hem till utrikesdepartementet eller någon annan myndighet i Sverige är allmänna handlingar enligt de regler som finns i tryckfrihetsförordningen. I likhet med andra allmänna handlingar som kommit in till en myndighet skall de lämnas ut av denna myndighet, om någon begär detta. En begäran att få ta del av en allmän handling skall prövas skyndsamt. Innan myndigheten lämnar ut handlingen måste den pröva om den är hemlig enligt någon bestämmelse i sekretesslagen. Om den inte är hemlig till någon del, skall den omedelbart lämnas ut i sin helhet. I Åseleärendet var Arbetsmarknadsdepartementet angeläget om en snabb redogörelse över hur avvisningen förlöpt och bad vår ambassad i Ankara om en rapport. Sedan rapportens existens och innehåll blivit kända, på vägar som vi inte har rätt att forska i, begärde massmedierna att få ta del av rapporten. Då gjordes en prövning i sekretessfrågan av Arbetsmarknadsdepartementet. Efter samråd med Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet gjordes bedömningen att rapporten inte innehöll några uppgifter som kunde bli föremål för sekretess enligt sekretesslagen. Något skäl för Arbetsmarknadsdepartementet att vägra lämna ut handlingen fanns alltså inte, och handlingen lämnades följaktligen ut. Våra utlandsmyndigheter är skyldiga att redovisa händelser och förhållanden som är av intresse för Sverige och förbindelserna mellan Sverige och verksamhetslandet. Alla myndigheter, också utlandsmyndigheter, skall vara källkritiska. I det nu aktuella fallet har ambassaden på begäran hemifrån utan ställningstagande redovisat vad som inhämtats direkt från svenska tjänstemän som följde med familjerna på resan till Turkiet. Det råder bred enighet i vårt land om att allmänheten och medierna skall ha en vidsträckt insyn i de offentliga organens verksamhet. På massmedierna vilar också ett ansvar att kritiskt pröva de uppgifter om enskilda som de kan få tillgång till genom vår offentlighetsprincip. Massmedierna bör också pröva om de skall publicera sådana uppgifter. I sekretesslagen finns noga angivet bestämmelser till skydd för enskildas integritet. Inga av dessa bestämmelser har emellertid varit tillämpliga i det här fallet. Jag anser inte att det är påkallat med någon översyn av dessa bestämmelser med anledning av vad som inträffat. Jag vill, i likhet med vad invandrarminister Leif Blomberg tidigare gjort, beklaga ryktesfloran kring de kurdiska familjerna. Alla har ett ansvar för att inte bidra till den.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Samtidigt måste jag få be om kompletterande information; uppdelat på två olika sätt. För att få klarhet i turerna kring rapporten - detta antyds litet i svaret, men jag skulle vilja ha en bekräftelse - undrar jag först: Var den här rapporten en regelmässig UD-rapport som förbereddes som en sådan på ambassaden i Ankara och som Arbetsmarknadsdepartementets tjänstemän sedan bad att få hem på det här sättet? Eller var det en rapport som från början explicit var efterfrågad av Arbetsmarknadsdepartementet? Om det är som i det första fallet, dvs. att det var en förberedd UD-rapport hem från en beskickning, är det då vanligt att en sådan kan snabbeställas av ett fackdepartement på det sätt som här skedde? Så till den andra delen, som det vore intressant att få reda ut. Jag ifrågasätter självklart inte att handlingar lämnas ut till medierna - tvärtom i själva verket. Men hur var det i det här fallet? Var det fråga om en aktiv förfrågan utifrån om att få ta del av en handling på Arbetsmarknadsdepartementet? Eller inleddes utskickandet av materialet aktivt från Arbetsmarknadsdepartementet utan någon inledande förfrågan av någon utanför departementet? Om så skedde borde det, föreställer jag mig, kunna redovisas antingen genom en skriftlig förfrågan eller på annat sätt. Fru talman! När det gäller den andra delen av min frågeställning undrar jag: Om vi nu har iakttagit att det finns ett problem här, att det kan vara så att enskilda individers integritet kommer i kläm i den här typen av rapporter, är inte utrikesministern då beredd att föreslå någon form av förändring för att i sådana fall komma till rätta med problemet - oaktat att dagens lagstiftning uppenbarligen har följts i det här fallet?
Fru talman! Jag instämmer i Lennart Daléus frågor och krav på förtydliganden. Men jag vill också ta upp frågan om ambassadrapporter. Som jag ser detta är tillgången till ambassadrapporter en ovärderlig kunskapskälla för oss här i riksdagen som håller på med internationella frågor. Ibland har jag dock blivit överraskad över att många ambassadrapporter är hemligstämplade. Jag har haft väldigt svårt att se att innehållet i de ambassadrapporterna på något sätt skulle äventyra eller innebära problem för vår utrikespolitik och definitivt väldigt sällan för en enskild person. Desto mera överraskad har jag blivit i de här turerna. Den aktuella ambassadrapporten har över huvud taget inte kommit till riksdagen i vanlig ordning. Vi brukar ju få ambassadrapporter. Över huvud taget är den inte hemligstämplad. Sekretesslagen har ju vissa klara bestämmelser, och dessa vill man på UD inte ändra på. Men det är en tolkningsfråga. Det har varit väldigt uppenbart för samtliga att frågan om en enskilds integritet har skadats i fallet med de avvisade kurderna från Åsele. Hur kan man då tolka en ambassadrapport på det viset att skada inte vållas när det är uppenbart att så har skett? Utrikesministern beklagar ryktesfloran och säger att alla har ett ansvar för att inte bidra till den. Men jag menar att UD - det handlar inte bara om Arbetsmarknadsdepartementet - bär det största ansvaret i den här frågan, eftersom man helt klart har lämnat ut uppgifter som medfört avsevärd skada för enskilda personer.
Fru talman! Det är kanske litet oegentligt att klumpa ihop olika rapporter och kalla dem för ambassadrapporter. Vad Eva Zetterberg ofta läser är depescher och andra rapporter från ambassader vad gäller våra förhållanden till ett annat land. Där gäller i allmänhet utrikessekretessen. Det här är inte en sådan rapport. Denna rapport bad Arbetsmarknadsdepartementet om. Man var naturligtvis mån om att veta hur det gick till vid den här avvisningen. Rapporten är på fyra sidor. Fem rader, tror jag, handlar just om hur mycket pengar familjen hade. Det var alltså inte på något sätt en huvudfråga här. Då Arbetsmarknadsdepartementet hade klart för sig att rapporten var skriven ville man inte vänta tills den i en kurirsäck kom till departementet. Vi ville ha den på en gång - det var ju inte så konstigt, med hänsyn till den debatt som var om hur det hade gått till för den här familjen. Så skedde också. Däremot har Arbetsmarknadsdepartementet inte aktivt lämnat ut handlingen, utan det skedde via en läcka. Det är att beklaga, men det kan vi inte göra något åt och det får vi heller inte forska i. Efter denna läcka fick man en begäran om att lämna ut handlingen. Då prövade man denna begäran och fann att det måste göras. Vad jag tycker att man skall göra i anledning av det här är inte att ändra lagstiftningen. Däremot menar jag att man måste ta lärdom av att kunskapen om sekretesslagstiftningen inte tycks vara så god som den borde vara - kanske inte på ambassader och departement och heller inte bland allmänheten - och, till min förvåning inte heller bland massmedierna. Vi bör alltså lära oss mera om sekretesslagstiftningen samt att uppgifter i allmän handling, även om människors integritet berörs, kan komma att lämnas ut.
Fru talman! Något blev klarare men inte riktigt allt. Det är sannolikt jag som inte riktigt hänger med i departementsturerna här. Utrikesministern säger att Arbetsmarknadsdepartementet bad om rapporten. Är det detsamma som att Arbetsmarknadsdepartementet bad om att rapporten skulle upprättas, eller är det detsamma som att Arbetsmarknadsdepartementet bad om att få den rapport som man visste skulle upprättas som en rapport till UD? Det verkar som att det är det senare. Utrikesministern säger att man inte ville vänta tills den kom i depeschsäcken till departementet. Vilket departement? Alltså till Utrikesdepartementet. Och detta vill inte Arbetsmarknadsdepartementet invänta. Eller var det efter en regelrätt fråga från Arbetsmarknadsdepartementet som rapporten upprättades? Det senare ställer frågan i en litet annan dager, för då måste Arbetsmarknadsdepartementet ha haft ett syfte med att beställa rapporten. Jag efterfrågar, fru talman, utrikesministerns ambitioner att förändra regelverket för att tillgodose det krav på integritet jag talar om i min fråga.
Fru talman! Utrikesministern påtalar ånyo framför allt massmediernas ansvar för att skydda enskild person och för att inte lämna ut uppgifter som kan innebära problem för den enskildes integritet. Men huvudansvaret för att de här uppgifterna över huvud taget finns ligger ju på UD. Jag blir därför oerhört besviken när man från Utrikesdepartementets sida inte är villig att se över, inte bestämmelserna, inte sekretesslagen, men hur de tolkas. I det här fallet är det ju uppenbart att enskild person har kommit till skada och att i den meningen sekretesslagens anda och mening inte har följts. Därför menar jag att man från UD:s sida borde och måste se över att den här typen av obelagda fakta, som allvarligt kan skada enskild person, inte kommer ut och inte används i ambassadrapporter. Sedan har vi det ytterligare sjabblet, om jag får uttrycka mig så, om hur rapporten har kommit till massmedierna genom diverse läckor. Men problemet har uppstått därför att en ambassad har lämnat ut uppgifter som borde ha hemligstämplats, som över huvud taget aldrig borde ha avgivits.
Fru talman! Frågan borde kanske ställas till Arbetsmarknadsdepartementet som bad om rapporten. Såvitt jag känner till var det en önskan som uttalades under resans gång. Man ville veta förloppet vid denna avvisning. Därför bad man ambassaden upprätta en sådan här rapport. Dessutom ville man få in den snabbt. Det var vad det handlade om. Men jag blir något bekymrad när en riksdagsledamot säger att det är uppenbart att någon har kommit till skada och att man därför borde ha hemligstämplat rapporten. Det finns ingen sådan grund i sekretesslagstiftningen. Jag skulle önska att allmänheten kände till det. Vi i departementen, i egenskap av statsråd, får brev och en mängd andra saker. Det är olika saker som människor kanske inte vill ha ut till offentligheten, men det är allmän handling. Det finns ingen grund för att innehålla en uppgift bara för att den skadar någon. Sekretesslagstiftningen är mycket mer precis.
Fru talman! Turerna är lite underliga enligt min uppfattning. Var det alltså Arbetsmarknadsdepartementet som begärde en rapport? Då borde rimligen upprättandet av rapporten ha skett med vetskap om att det var ett ärende av den här känsliga karaktären, med allt som det borde innebära för hanteringen. Jag trodde att det var en vanlig traditionell UD rapport, om uttrycket tillåts, som skulle hem och att hanteringen därför på något sätt inte sköttes med den personnoggrannhet som kunde varit angelägen. Det oroar mig litet att Arbetsmarknadsdepartementet, i ett ärende som redan är avgjort, av något skäl begär hem rapporter på det här sättet. Jag undrar, fru talman, om inte UD ändå skulle kunna instruera ambassaden att vara försiktigare just i den här typen av ärenden, som uppenbarligen kan vara aktuella. Jag tycker att Arbetsmarknadsdepartementet borde ta ett större ansvar för att läckor som inte går att söka efter och inte skall sökas efter ändå existerar från politisk nivå i den här typen av ärenden.
Fru talman! Jag skall återvända till UD:s ansvar i frågan, vilket jag känner är grundläggande. Om man från UD:s sida har tolkat sekretesslagen så att man inte har någon som helst möjlighet att skydda enskild person i den här frågan, åligger det UD ett ännu större ansvar för att inte komma med rapporter där man inte har klara belägg för det man säger, vilket allvarligt skadar enskild person. Jag tror inte att vi kommer längre i den här diskussionen. Jag kan bara konstatera att man från UD:s sida inte har förstått hur allvarlig skada man kan åstadkomma och har åstadkommit. Allmänhetens krav på ambassadrapporter som rör enskild person måste kunna ställas betydligt högre än man uppenbart har gjort i det här fallet.
Fru talman! Det ambassadören gjorde var att återge en uppgift som han hade fått av poliser som var med vid transporten. Han hade inte anledning att ifrågasätta den uppgiften och gå tillbaka och kontrollera. Skulle han över huvud taget kunna berätta för Arbetsmarknadsdepartementet om förloppet under hela avvisningen, vilket en ansvarig myndighet som Arbetsmarknadsdepartementet kan be en ambassadör göra, måste rapporten komma in. Jag tror att ni ställer orimliga krav på statliga tjänstemän om ni anser att de skall gå tillbaka och kontrollera vad andra tjänstemän har uppgivit för dem. Sedan kan vi alla försöka vara återhållsamma med uppgifter som gäller människors integritet, om vi inte är säkra på att vi kan stå för dem. Men just i det här fallet tror jag att det är mycket svårt att ifrågasätta det ambassadören gjorde.
Fru talman! Jag skall tillåta mig att haka fast vid mysteriet med säckarna. Jag får det inte riktigt att gå ihop. Var de här depeschsäckarna som utrikesministern talade om tidigare - och som Arbetsmarknadsdepartementet inte ville invänta skulle anlända till Sverige och därmed öppnas - alltså avsedda för Arbetsmarknadsdepartementet? Var det ändå inte en vanlig UD-rapport i depeschsäckarna? Jag tycker alltså att Arbetsmarknadsdepartementets agerande, att rusa fram fort och inte invänta UD hanteringen och den omsorg som jag tror att man kan förvänta sig finns kring den här typen av handlingar i UD-hanteringen, skapade en olycklig situation. Den tycker jag att man skall anstränga sig att rätta till med nya instruktioner och möjligen med en ny översyn av den sekretesslagstiftning som finns. Vi kan även i fortsättningen få den här typen av hantering, dvs. människor som lämnar Sverige och som har ett behov av en stark integritet i det land de kommer till.
Fru talman! I det här sammanhanget hade det inte spelat någon roll till vilket departement rapporten hade inkommit. Sekretessprövningen gjordes av tre höga jurister i Arbetsmarknads-, Justitie och Utrikesdepartementet. Jag tycker nog också, som jag har sagt tidigare, att vi har en hel del att lära oss av hela den här hanteringen. Framför allt tycker jag att det är nyttigt med en större förståelse för och medvetenhet om vad vår generösa offentlighetslagstiftning faktiskt innebär. Den innebär också ett ansvar såväl för tjänstemän och politiker som för massmedier.

Fru talman! Margit Gennser har frågat mig om jag avser att se till att delbetänkandet från Kommittén . Enligt denna skall en kommitté redovisa en beräkning av de kostnader kommitténs förslag kan medföra och vilka effekter förslagen kan få för den kommunala självstyrelsen. slutet av samma månad skickades betänkandet ut på remiss till ett stort antal instanser, ca 130 stycken. En viktig utgångspunkt vid urvalet av remissinstanser var att underlag och förslag i betänkandet skulle bli noggrant belysta från bl.a. medicinska, ekonomiska och juridiska utgångspunkter. Inget ytterligare underlag har således tillförts delbetänkandet innan det remitterades. Jag anser att övervägandena i betänkandet och den breda remissbehandling som för närvarande pågår skapar goda förutsättningar för att de frågor Margit Gennser berör blir tillfredsställande belysta. Mot denna bakgrund har jag för närvarande inte för avsikt att initiera några nya utredningsinsatser.
Fru talman! Tack för svaret. Delbetänkandet gäller läkemedelsfrågor, och aktörerna inom läkemedelsområdet är väldigt många. De påverkas på olika sätt av regeländringar. Aktörer är industrin, sjukvården, den medicinska professionen, distributionen, olika nivåer av det politiska systemet etc. Antalet instanser som fick remissuppdraget var 130. Dessa intressenter kommer att agera på ändrade signaler, dvs. lagändringar, och detta får en mängd följdeffekter på hela systemet. Konsekvensanalyser kan visa hur sådana plausibla effekter uppstår. Ett fruktbringande remissarbete måste därför inbegripa konsekvensanalyser. Hur kommer det annars att bli? När 130 remissinstanser själva skall fundera över vilka konsekvenserna blir kommer de att göra partiella analyser. Hur skall departementet sammanställa dessa analyser och se hur systemet påverkas? Det blir en mycket mångdimensionell påverkan. Jag tycker att detta är äventyrligt. Låt mig bara ta upp prissättningen, för vilken det skall inrättas ett helt nytt verk och kanske även införas helt nya regler. I intressanta ärenden - vad det nu är - skall det tillsättas förhandlingsgrupper, i mindre intressanta sannolikt inte. Vad är faran med sådant här? Jag vet inte vad som händer, men en fara som kan uppstå är att företag drar sig bort från marknaden, så att vi inte kan få nödvändiga läkemedel. Felaktig prissättning leder - det finns redan nu exempel på detta - till brister, och jag tror att vi här kan få en cementering av strukturella brister för framtiden. Har fru statsrådet tänkt på detta?
Fru talman! Det finns ju i Sverige ett mycket gott utredningsväsende med en lång tradition dels av parlamentariska inslag, dels av att man i sekretariat under utredningens gång tillför olika typer av kompetenser. Till utredningsväsendet hör också remissförfarandet, som är mycket viktigt. Om man i utredningen som ett alternativ till remissförfarandet skulle i förväg ha vägt in juridiska, ekonomiska och andra konsekvenser, tror jag att man hade varit mycket farligt ute. Nu har man i utredningen redovisat konsekvensanalyser, för det första i det stora förslaget om överförandet av huvudmannaansvar. Man har redovisat att detta görs i två steg och att det granskas däremellan. För det andra är sättet att prissätta mycket väl beskrivet. Jag utgår också från att de synpunkter som Margit Gennser nu för fram kommer in i remissbearbetningen. När det sedan gäller konsekvenser för den enskilde individen finns det på s. 190 en inledning till en beskrivning av sådana konsekvenser. Jag tror inte att man i avvägningarna inför ett propositionsskrivande här behöver gå till väga på ett sätt som avviker särskilt mycket från det som man normalt gör. Man väger då samman remissinstansernas synpunkter och tar hänsyn till dem. Om man ser att det finns väldigt många komplicerade samband som ytterligare behöver belysas, genomför man kanske t.o.m. en hearing, där remissinstanserna med delbetänkandet som utgångspunkt kan ge ett bra underlag för propositionsarbetet. Jag känner alltså inte någon stor oro för hanteringen av konsekvensanalyser i detta sammanhang.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att remissförfarandet är en del av vårt kommittéväsende. Kanske var kommittéberättelserna bättre förr - det är svårt att avgöra - men det stadgas i kommittéförordningen att man måste ha konsekvensanalyser. Det gäller då inte bara att göra statiska kostnadsberäkningar, utan det gäller faktiskt att få fram hur olika åtgärder påverkar systemens olika delar och hur interaktionen utformas. Jag blir förskräckt när jag hör att man tror att man kan göra en sådan här sammanvägning efteråt. Vad jag begär är bara att utredningen faktiskt visar var det finns känslighet och riskmoment, och det saknas i utredningen. En hearing kan möjligtvis göra en dålig sak något bättre, men jag tror att vi med nuvarande uppläggning får ett alltför dåligt beslut. Därför vill jag fråga: Hur skall man kunna sammanväga alla de spridda synpunkterna på konsekvenserna utan att ha försökt få en samlad uppfattning i detta sammanhang?
Fru talman! Enligt min uppfattning går Margit Gennser händelserna ganska dramatiskt i förväg och skapar därmed också en bild av någonting som vi ännu inte har sett. För det första är det inte så att utredningen saknar känslighet och beskrivningar. För det andra är det inte så att man i utredningen inte har vägt av t.ex. huvudmannaskapsförändringar. Man har i utredningen pekat på att förändringen måste ske i två steg i en process som måste genomgås. Huruvida de uppfattningar som kommer att redovisas i remissomgången blir mycket spridda återstår att se när remissvaren kommer in. Som jag tidigare sade, fru talman, vill jag peka på att vi har instrument för att hantera detta, om det skulle bli så som Margit Gennser säger, innan vi går vidare i ett propositionsskrivande. Efter den här processen kommer frågorna ju också att bli föremål för en politisk behandling i form av ett propositions och ett motionsarbete.
Fru talman! Risken är naturligtvis den, när man kastar in jästen i ugnen efter brödet, att det leder till litet dåliga beslut. Låt mig peka på en del av problemet som inte är beaktad, nämligen läkemedelsindustrin. Man har inte funderat över hur den berörs av förändringarna, och jag anser att det är mycket allvarligt. Läkemedelsindustrin är en av Sveriges få hightec-industrier. Den är vidare mycket betydelsefull för utvecklingen av vår sjukvård. I kommittéförordningen föreskrivs att det skall göras konsekvensanalyser. Anser statsrådet att det är ett för strängt krav i kommittéförordningen? I så fall borde man ju ta bort det.
Fru talman! Nej, det anser jag inte. Jag tycker att det är ett alldeles utmärkt krav. Jag menar också att man både i betänkandet och i genomgångar som man haft med olika berörda, såsom framgått, har gjort sådana sammanvägningar och även att man i den remissomgång som nu ligger framför oss kommer att föra in sådana avvägningar. Det är inte korrekt, Margit Gennser, att säga att man inte har lyssnat till läkemedelsindustrin. Jag har personligen lyssnat till och haft möjlighet att ta del av dess synpunkter. Men det är klart att det i hela denna förändring av huvudmannaskap, prissättning och annat finns ganska påtagliga politiska dimensioner. Sådana här synpunkter får föras fram under remissomgången, och efter det att vi har lämnat en proposition till Sveriges riksdag får allt detta vägas samman.
Fru talman! Jag tycker att den politiska värderingen skall komma in litet i efterhand. Jag tycker att man först skall visa hur kartan ser ut, var de stora riskerna ligger och var känsligheten finns. Jag saknar faktiskt detta. Jag vill bara påpeka att man löper en stor risk när detta inte är ordentligt belyst i utredningen. Vi kanske glömmer bort detta och viftar bort det som en politisk värdering. Det gäller industrins förhållanden och hur dessa kan påverka tillgången av de läkemedel som är så viktiga för våra patienter och för sjukvårdens utveckling. Jag hade önskat att man hade följt kommittéförordningen betydligt mera strikt. Vi hade då fått ett mycket bättre beslutsklimat, något som vi behöver i Sverige med den dåliga ekonomi som vi har.

Fru talman! Ulla Hoffmann har frågat mig om regeringen, innan behandlingen av förslaget i socialförsäkringsutskottet, kommer att göra en fördelningspolitisk konsekvensanalys av sitt förslag om tandvårdsförsäkringen. I propositionen Reformerad tandvårdsförsäkring föreslås att en ny alternativ ersättningsmodell för vuxentandvård i form av premietandvård införs samtidigt som nuvarande prestationsinriktade åtgärdstaxa behålls. Vårdgivarna får rätt att tillämpa endera av eller båda dessa system, och patienterna har således också möjlighet att välja system. Totalt sett skall systemen förhålla sig neutrala till varandra vad gäller både standarden på vården och det ekonomiska stödet från försäkringen. Vidare skall försäkringens kostnader för den reformerade tandvårdsförsäkringen vara desamma som i dag, eller knappt 2,3 miljarder kronor. När det gäller frågan om hur premietandvården ekonomiskt drabbar olika patientgrupper vill jag ge det svaret att det genomsnittliga ekonomiska stödet från försäkringen per patient i de två åldersgrupperna i premietandvården skall vara lika stort som i dagens åtgärdstaxa oberoende av vilken åldersgrupp patienten tillhör. Premietandvården innebär således ingen omfördelning av stödet från äldre och vårdbehövande till yngre och friskare patienter, vilket motståndare till premietandvården gjort gällande. Nuvarande och även kommande åtgärdsrelaterade taxa innebär att patienter med stora tandvårdsbehov får betala höga patientavgifter. Det är därför enligt min uppfattning naturligt att ekonomiskt svaga grupper och riskgrupper gynnas, om det går att identifiera riskerna och förebygga att behandlingsbehov uppstår. Detta är ett viktigt syfte med premietandvården. Jag vill också peka på att förslaget om premietandvård innehåller ett särskilt ekonomiskt stöd till patienter som till följd av sjukdom eller funktionshinder har ett långvarigt och väsentligt ökat tandvårdsbehov och som på grund av detta får betydande kostnader för sin tandvård. Denna patientgrupp beräknas uppgå till ca 150 000 personer. Till stöd för dessa personer har 150 miljoner kronor avsatts inom den tidigare nämnda kostnadsramen. Något motsvarande stöd finns inte i dagens ersättningssystem. Dessutom föreslås att det i premietandvården, liksom i åtgärdstaxan, skall finnas ett särskilt högkostnadsskydd. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att förslaget vad avser premietandvård ur fördelningspolitisk synpunkt inte innebär försämringar för ekonomiskt svaga grupper och riskgrupper. Min bedömning är att dessa grupper på sikt kommer att gynnas av systemet med premietandvård.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Thalén för svaret. Anledningen till min fråga är att jag har fått telefonsamtal från oroliga äldre. En av fördelarna med den höga levnadsstandarden och den utvecklade sjukvården är ju faktiskt att vi alla lever längre. Många av 70-åringarna i dag har sina tänder kvar. Men för att kunna leva längre blir våra äldre beroende av mediciner. De vanligaste är hjärtmediciner och blodtryckssänkande mediciner som minskar salivproduktionen och som har stor betydelse för tändernas friskhet. Om kostnaderna höjs för de äldre blir risken för att de av ekonomiska skäl tvingas att avstå från nödvändig tandvård uppenbar. Man kan visserligen hävda att det finns socialbidrag, men för den här gruppen människor är det ingen lösning eftersom ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen bara lämnas för akuta vårdbehov, inte för vårdinsatser under längre tid. Det finns ett ställe i svaret där statsrådet säger "om det går att identifiera riskerna och förebygga att behandlingsbehov uppstår". De människor jag talar om utgör, som jag ser det, en klar riskgrupp. De är över 70 år och de är en identifierbar grupp, men jag kan inte se i propositionen att det finns någonting som skyddar dem. Jag tycker alltså inte att detta räcker.

Fru talman! Jag håller fast vid att det i den här frågan inte sker några förändringar i förhållande till läget i dag vad gäller jämförbarheten mellan premietandvården och åtgärdstaxan. Tvärtom kan man säga att det genom de förändringar av trappan i åtgärdstaxan som sker - det sker vissa justeringar där - blir en viss lättnad när det gäller högkostnadsskyddet för just den grupp som Ulla Hoffmann talar om. Dessutom ingår i förslaget till tandvårdsförsäkring vissa förändringar som berör just äldregruppen. Man lyfter in moderna metoder som inte tidigare fanns med i åtgärdstaxan; exempelvis går man ifrån behovet av använda proteser till att i stället acceptera inplantat. Detta är en väldigt stor fördel, eftersom tänderna, precis som Ulla Hoffmann säger, är så mycket bättre i dag hos äldregruppen. Jag tror kanske inte att det kommer att finnas behov av att göra den fördelningspolitiska konsekvensanalys som jag uppfattade att Ulla Hoffmann frågade efter just nu, dvs. en jämförelse mellan två olika taxor och förändringarna dem emellan. Men jag tror att det finns behov av att följa upp tandvård över huvud taget, eftersom det är sant att andelen kronor och ören som kan tas ur försäkringssystemet är betydligt lägre i dag av ekonomiska skäl. Vi har ju dragit ned en hel del på den totala kostnaden för tandvårdsförsäkringen. Av det skälet tror jag att man behöver följa upp tandhälsan över huvud taget. Men jag är personligen mycket övertygad om att en successiv växling från åtgärdstaxa över till premietandvård kommer att ha stor betydelse, både för äldre och yngre, när det gäller tandhälsan.
Fru talman! Det låter som ett väldigt positivt svar, framför allt att statsrådet har för avsikt att följa upp hur förändringen kommer att slå för olika grupper, om jag förstod svaret rätt. Sedan tycker jag att det skall tas till protokollet att äldregruppen här består av dem som är över 40 år, vilket innebär att bl.a. jag tillhör äldregruppen. Det var inte riktigt den gruppen som jag tänkte på. Att vara ute efter fördelningspolitiska konsekvenser och analyser är inte något som är påhittat av mig. Det är visserligen föreslaget av mig, men socialförsäkringsutskottet har tagit detta förslag som sitt och har haft ganska skarpa skrivningar om just nödvändigheten av fördelningspolitiska analyser innan propositionen skall diskuteras i utskottet.
Fru talman! När jag talar om äldregruppen talar inte jag heller om personer vid 40-årsgränsen och där över, utan jag talar om avsevärt äldre personer. Jag vill påstå att den här propositionen i sina beskrivningar, både i bakgrundsbeskrivningar, övergångsbeskrivningar och beskrivningar av förslag, väldigt tydligt redovisar att när det gäller de olika metoderna - åtgärdstaxa respektive premietandvård - blir det inga förändringar. Det blir snarare tvärtom positiva möjligheter när det gäller premietandvården. Det senare är, skall jag erkänna, erfarenheter av det vi hittills har sett i ganska små försök. Det handlar mera om vilka strukturella möjligheter man har framöver. Jag vill lägga till att det under veckan kommer ett uppdrag att se över innehållet i den nuvarande åtgärdstaxan. Det gäller inte beloppsgränser utan vilka ersättningsmöjligheter som finns inom ramen för den.
Fru talman! Jag nöjer mig tills vidare med det här, men avser förstås att återkomma. Kanske är det så att premietandvården skulle kunna bli en del av den levnadsnivåundersökning som kommer att utföras för pensionärer och de äldre i vårt samhälle.

Fru talman! Sivert Carlsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att utveckla det enskilda vägnätet. Bakgrunden är att riksdagen beslutade att halvera anslaget till drift och byggande av enskilda vägar för år 1996. Vägverket har på regeringens uppdrag analyserat bidragen till den enskilda väghållningen. Jag avser efter att Vägverket genomfört en komplettering av sin analys att remittera utredningen till berörda parter. Jag avser vidare att i budgetarbetet inför 1997 års budget pröva anslagets storlek. Med hänsyn till att budgetarbetet just har påbörjats i regeringskansliet är det därför för tidigt att säga någonting om utfallet för de enskilda vägarna.
Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för ett snabbt, kort svar, även om jag hade hoppats på någon värdering av de enskilda vägarna i det. Det är otvetydigt så att Vägverkets analys bekräftar och styrker min och Centerns kritik av halveringen av anslaget innevarande budgetår och tankarna på en eventuell kommunalisering av denna verksamhet. I analysen står det: En konsekvens blir troligen att åtminstone 30 % av de statsbidragsberättigade vägarna kommer att stängas för allmän trafik. Antalet avstängda vägar och övriga negativa konsekvenser torde öka om medlen överförs till kommunerna, heter det i Jag vill fortfarande hävda att vi i vårt land inte har råd, vare sig nu eller i framtiden, att missköta och misshandla landets längsta vägnät, 280 000 kilometer långt med 4 000 kilometer bara i mitt hemlän, Kalmar län. Detta är ett vägnät som utgör själva förutsättningen för en levande landsbygd, och som i sin förgrening likt vener och artärer förser samhällets blodomlopp med insatser, invaror, utvaror, råvaror, service och tillgänglighet. Det bidrar till regional utveckling och det ger allmänheten möjligheter till rekreation, naturupplevelser och fria aktiviteter. Det berör direkt mer än en miljon av Sveriges befolkning och 50 % av den totala skogs och åkerarealen i landet. Dessutom medverkar det genom färjeverksamheten till en levande och beboelig skärgård. Det enskilda vägnätet bärs upp av många enskildas ideella arbete. Dessutom tror jag att en satsning på det enskilda vägnätet, som alltså i år får ett betydligt mindre anslag än vad exempelvis Vägverket får, i sig är en framtidsinvestering och en tillväxtfaktor. Varför? Ja, ökat distansarbete, ökad produktion av energi inom jord och skogsbruket, ökad turism, EU:s regionalpolitiska målsättning m.m. gör att det enskilda vägnätet i framtiden kommer att spela en allt viktigare roll. Delar kommunikationsministern denna min uppfattning? Kommunikationsministern sade i våras i en debatt: Analysen skall få avgöra om man måste spä på med nya pengar. Delar ändå inte kommunikationsministern mot bakgrund av analysen min uppfattning att det nu behövs en rejäl uppräkning av anslaget till det enskilda vägnätet?
Fru talman! Jag förstår att Sivert Carlsson delar Vägverkets bedömningar. Det finns mycket av bedömningar i analysen. Det finns mycket som jag ställer upp på. Men för att vi skall kunna ha ett riktigt bra beslutsunderlag när vi skall påbörja budgetarbetet krävs det en del kompletteringar. De kompletteringarna handlar bl.a. om hur man kan utforma ett något annorlunda regelsystem än dagens. Det handlar inte explicit om kommunalisering, utan det handlar om att vi skall ha ett regelsystem som gör det möjligt med både rättvisa och tillgänglighet för de många hushållen. I dag drabbas en del hushåll hårdare än andra av en neddragning på grund av att regelsystemet inte är riktigt rättvist. Vi behöver också analysera hur stor andel av de enskilda vägarna som är av synnerlig betydelse för det rörliga friluftslivet - badplatser, tillgång till värdefulla naturområden osv. Den kompletteringen behöver göras innan vi skall remissbehandla rapporten. Vi skall som sagt göra en slutgiltig analys för att vi skall kunna få ett bra beslutsunderlag för budgetpropositionen.
Fru talman! Jag delar många av Vägverkets bedömningar. Om kommunikationsministern misstror mig i det fallet finns det väl anledning att lita på de mängder av kommuner, länsstyrelser, föreningar, politiska partier från hela landet som skickat in sina propåer i det här ärendet. Jag kan mycket väl tänka mig en komplettering framöver. Det väsentliga för mig är att inte skära av det finförgrenade nätet. Det handlar inte enbart om friluftsliv utan är av betydelse även för näringslivet och skogsindustrin. Jag har förut sagt, och jag står fortfarande för det, att det finns några skäl till att inte kommunalisera detta. Det är att ansvaret för utbyggnaden av enskilda vägar ligger hos staten. Kompetensen och kunnandet i frågorna finns i dag hos Vägverket, inte hos kommunerna. Kommunerna orkar inte ta över även detta. 15 % av kommunerna har lovat att skjuta till pengar, exempelvis tre kommuner av 25 i Stockholms län. Det finns en risk för att man stympar det finförgrenade vägnätet. Delar kommunikationsministern uppfattningen att verksamheten inte skall kommunaliseras, utan att staten även i fortsättningen skall ha ansvaret för den?
Fru talman! Också när det gäller den frågan är det för tidigt att ta ställning. Analysen med de kompletteringar som Vägverket skall göra skall remitteras till alla parter. Remissvaren skall man ha chans att lämna in innan departementet eller jag som statsråd kommer med några pekpinnar. Det skulle nämligen betraktas som en pekpinne om jag sade att si eller så skall det vara. Vad man vill ha är ett regelsystem och en rimlig nivå för att vi med målen rättvisa och tillgänglighet skall klara ett bra enskilt vägnät. Jag tror att vi måste justera budgetramen i förhållande till 1996 års nivå, men därifrån till att gå upp till de nivåer som varit åren innan är någonting som det är alldeles för tidigt att utlova.
Fru talman! Tack, kommunikationsministern, för en liten signal i rätt riktning. Vi skall självklart förvalta vägkapitalet. Man talar här om att 50-70 % av det totala vägnätet kräver reinvesteringar efter tio år. Då handlar det om att förvalta i stället för att bygga något nytt. Tack än en gång för signalen.
Fru talman! Dan Ericsson har frågat mig hur jag avser att hantera Livsmedelsverkets förslag till nya gränsvärden för radon i dricksvatten. I december 1995 överlämnade Statens livsmedelsverk till regeringen att pröva verkets beslut om införande av gränsvärde för radon i dricksvatten. Anledningen till att ärendet överlämnades till regeringen för prövning är bestämmelser i verksförordningen och livsmedelsförordningen om att föreskrift som bl.a. har väsentlig ekonomisk betydelse skall fastställas av regeringen. Livsmedelsverkets förslag om införande av gränsvärden för radon i dricksvatten bereds skyndsamt inom regeringskansliet. Regeringen avser att före utgången av mars månad ta ställning till förslaget.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Redan i mars förra året ställde jag en fråga om bidrag för radonsanering av vatten och också en fråga om gränsvärden. Då sade ministern att det skulle komma förslag efter det att Livsmedelsverket sagt sitt i juni, alltså juni förra året. Jag har faktiskt ibland berömt jordbruksministern för handlingskraft och initiativförmåga. Men i den här frågan, fru talman, är det precis tvärtom. Det är en total avsaknad av handlingskraft. Jag kan återge vad som sades i debatten i våras och vad jordbruksministern då gjorde för utfästelser i frågan. Jordbruksministern säger bl.a.: Det är klart att vi skall fatta beslut så fort vi får klart för oss vilka beslut man rekommenderar oss att fatta. Det kommer att ske i juni. Vidare säger jordbruksministern: När gränsvärdet är satt och när metoden är färdigprövad skall vi ta ställning till vilken typ av bidrag man kan få. Vidare: Problemen måste lösas så snart det bara går. Som jag sade förut arbetar man numera skyndsamt med den här frågan. Man jobbar skyndsamt, och jag har goda förhoppningar om att man både skall kunna fastställa ett gränsvärde vid den utsatta tiden och även inom en ganska snar framtid hitta en metod som kan rekommenderas. Slutligen säger hon: Det är en sådan analys och ett sådant underlag som jag väntar på. Så fort de har kommit skall jag se till att ett beslut fattas. Var säker på det. Fru talman! Detta står i fullständigt bjärt kontrast med vad som har - eller snarare inte har - hänt på det här området sedan juni förra året. Min följdfråga är givetvis, mot bakgrund av vad ministern sade förra gången och av att ingenting hänt: Hur förklarar ministern den här långhalningen? Tar hon inte radonfaran på allvar? Är inte faran för barn som intar radonhaltigt vatten så allvarlig att det är bråttom, som ministern sade förra gången?
Fru talman! Den frågan är ganska enkel att svara på. Som jag sade i mitt första inlägg fick vi inte förslaget i juni, som jag trodde, utan vi fick det i december i fjol, alltså 1995. Vi skriver nu januari 1996. Att efter drygt en månad tala om långbänk eller förhalning av frågan är att ta i litet väl kraftigt. Det handlar om, som jag sade då och i mitt första inlägg nu, att fastställa gränsvärdena. Det som fordrar en bättre beredning - det som regeringen måste bereda - är huruvida, och i så fall på vilket sätt, det skall utgå ekonomisk ersättning för att göra detta. Om man tittar på enskilda brunnar rör det sig om en kostnad på mellan 10 000 och 20 000 kr per brunn. Tar man samtliga brunnar i hela landet går kostnaderna på ca 200 miljoner för att genomföra detta. Därutöver finns det några kommunala brunnar, där det skulle kosta ca 6 miljoner kronor. Det är inte så mycket pengar, men den svåra frågan är ändå att man måste hitta en metod. Men som sagt, vi fick rapporten i december, och vi skriver nu januari. Jag tycker inte att man kan kalla det för att dra frågan i långbänk. I mars har jag lovat ett besked.
Fru talman! Jag brukar inte ta till överord i de olika debatterna. Men den här gången finns det all anledning att rikta mycket skarp kritik mot jordbruksministern. Det var ministern själv som för snart ett år sedan sade att regeringen skyndsamt efter det att Livsmedelsverket hade presenterat sina förslag - det lades fram i juni - skulle komma med ett förslag när det gäller både gränsvärden och hur man skulle utforma ett stöd för radonsanering i vatten. Som ministern vet är ju detta en allvarlig fråga. Precis i dag har jag läst en kolumn i tidningen Dagens Politik. Man kan ha funderingar kring den raljanta tonen, men jag vill ändå citera ur kolumnen: "Ansvariga myndigheter har inte sparat någon möda när det gällt att spåra radonet. Dess förekomst har kartlagts och man vet hur problemen skall undanröjas, men ändå går saneringen trögt. Det är som ingen bryr sig om alla de liv den radioaktiva gasen skördar, säger förre generaldirektören för statens strålskyddsinstitut Gunnar Bengtsson i en intervju. Hur många måste dö i onödan innan de berörda uppfattar det dödliga hotet?" Detta är en allvarlig fråga, jordbruksministern. Ministern själv har utfäst att beredningen skall ske skyndsamt. Varför har det inte hänt någonting? Varför skall jag då tro på dagens besked när hon återigen talar om skyndsamhet vid ärendets handläggning?
Fru talman! Därför att vi nu har förslaget. Det fanns inte på mitt bord när vi diskuterade frågan förra gången. Jag har nu fastställt en tidpunkt när vi kan leverera ett förslag från regeringen. Detta var omöjligt vid den förra debatten, eftersom jag inte visste exakt när verket skulle komma med sin rapport. Vi fick den i december, och nu är det januari. Återigen: Jag ser ingen anledning till den något upphetsade ton som jag tycker att Dan Ericsson använder.
Fru talman! Återigen: Jag brukar inte vara alltför upphetsad i debatterna och jag brukar inte ta till överord. Men den här gången finns det all anledning. Precis som ministern sade i kammaren för snart ett år sedan kom det här förslaget i juni. Hon skulle då vänta till juli och sedan lägga fram förslag om gränsvärdena och hur man skulle lösa detta med saneringen av radon i vatten. Men ingenting har hänt. Nu säger ministern att hon inte har kunnat hantera ärendet. Det har varit omöjligt genom att hon inte fick papperen förrän i december. Detta är ju inte korrekt, fru talman. Återigen är huvudfrågan: Varför har ärendet förhalats? Är det problem med pengarna, organisationsproblem eller vari ligger problemet? Jag förstår inte varför man har dragit på frågan och att ministern på det här sättet har frångått det som hon själv har sagt.
Fru talman! Jag har vid två tillfällen i dag förklarat skälet till detta. Det är möjligt att Dan Ericsson inte riktigt känner till ärendenas gång mellan verken och regeringskansliet. Men gången är sådan. Vi fick rapporten först i december. Det kan man naturligtvis ha synpunkter på, men det var då som frågan hamnade på mitt bord. För tredje gången: Jag tycker inte att en dryg månad föranleder Dan Ericsson att använda de ord och uttryck som han gör och inte heller den tonen.
Fru talman! Jag blir faktiskt upprörd. Jag använder den här tonen därför att jag talar mot bakrund av alla de som drabbas av radonent och som därmed utsätts för en fara genom en exponering av farliga ämnen som kan ge cancer på 20-30 års sikt. Det är framför allt barn som det handlar om och som intar detta dricksvatten. Det är mot den bakgrunden som jag är upprörd när ministern inte har uppfyllt det som hon faktiskt sade i kammaren för snart ett år sedan. Hon talade då om skyndsamhet och om att det skulle fattas beslut när Livsmedelsverket hade kommit med sitt förslag i juni. Nu säger hon att hon inte har kunnat göra någonting förrän papperet kom i december. Vilket värde har ministerns svar i dag, när hon talar om att ärendet bereds skyndsamt inom regeringskansliet? Hon sade ju likadant för snart ett år sedan. Men det har ju inte hänt någonting. Det är det som är det allvarliga. Jag tycker inte att jag har fått något svar på frågan: Vad är det egentligen som ligger bakom denna långhalning? Livsmedelsverket kom ju med sina förslag i juni. Då kan man inte säga att man fick ett papper i december. Ministern har ju känt till läget. Varför har man långhalat denna fråga?

Fru talman! Ann-Kristine Johansson har frågat mig vad jag tänker göra för att förändra och förbättra kvinnors arbetsmiljöer så att de kan arbeta fram till pensionsåldern. Det finns betydande könsskillnader på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Kvinnors och mäns arbeten är koncentrerade till olika yrkesområden och sektorer, och vissa arbetssjukdomar är vanligare bland kvinnor än bland män. Kvinnor har traditionellt arbetat inom yrkesområden, som t.ex. vård och omsorg, med en hög andel belastningsskador och belastningssjukdomar, vilka i många fall leder till utslagning från arbetet. Den stora övervikt för kvinnor som funnits när det gäller dessa sjukdomar tycks emellertid ha minskat något och en utjämning har skett. Det är dessutom så att kvinnors hälsa inte bara är en fråga om arbetsplatsens utformning utan i grunden en fråga om samspel mellan arbete, familjeansvar och andra arbetsuppgifter. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns ohälsa och villkor i arbetslivet måste liksom andra avgörande skillnader i förutsättningarna att utföra ett arbete beaktas när arbetsmiljön utformas. Arbetsmiljölagen ställer också krav på att arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. De grundläggande kraven på arbetsmiljöns beskaffenhet bör dock i princip vara desamma för kvinnors som för mäns arbeten. Olika åtgärder har vidtagits för att fästa uppmärksamhet på kvinnors villkor i arbetslivet. Arbetarskyddsverket har t.ex. ålagts att särskilt uppmärksamma kvinnors arbetsmiljö. Verket har bl.a. utvecklat formerna för hur dessa aspekter bättre skall kunna integreras i det löpande tillsynsarbetet. Forskning om kvinnors arbetsvillkor är ett prioriterat område inom arbetslivsforskningen. Arbetslivsinstitutet och Rådet för arbetslivsforskning lägger stor tyngd vid sådana frågeställningar i sina verksamheter. Ett särskilt program om kvinnors och mäns olika arbetsförhållanden, det s.k. KOM-programmet, bedrevs i den tidigare Arbetsmiljöfondens regi. Den nu upphörda Arbetslivsfonden bedrev ett särskilt program, det s.k. ALFA-Q-programmet, för att särskilt uppmärksamma kvinnors arbetsmiljö i arbetsplatsprogrammen. Regeringen har vidare tillsatt en särskild utredare när det gäller kvinnors arbetsmarknad som särskilt skall studera sysselsättningsfrågorna. I uppdraget ingår också en kartläggning kvinnors arbetsmiljö. Utredaren skall inom kort redovisa sitt arbete. För att åstadkomma ett arbetsliv där varken kvinnor eller män slås ut från sina arbeten eller där kvinnor utestängs från vissa arbeten krävs ett gott kunskapsunderlag och en medveten strategi. Det är bl.a. viktigt att könsaspekter vägs in från början då ny arbetsorganisation införs. Arbetsmarknadens parter har här ett stort ansvar. Regeringen avser att ytterligare uppmärksamma frågorna om kvinnors arbetsmiljö i samband med redovisningen av riktlinjerna för den framtida arbetsmarknads och arbetslivspolitiken.
Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Det är bra att regeringen tar den här frågan på allvar och att det är mycket som nu är på gång. Det är viktigt att det startas en debatt om den här frågan. Det har varit rätt så tyst sedan Arbetslivsfonden upphörde. Det finns mycket tydliga klass och könsmässiga skillnader när det gäller arbetsmiljön. Det hände en hel del under 80-talet. Arbetsmiljökommissionen tillsattes. Det skedde en kartläggning av de 400 000 farligaste jobben. Det ställdes hårda rehabiliteringskrav på arbetsgivaren. Arbetsmiljölagen gjordes om. Sedan dess har det hänt andra saker. SAF har sagt upp arbetsmiljöavtalet. Färre företagare ansluter sig till företagshälsovården. Arbetsgivaransvaret för rehabilitering gavs inget innehåll. Det är viktigt att man förstår sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa. Man måste angripa problemet vid kärnan, på arbetsplatsen. Vi måste motverka detta att en anställd skall betala sin dåliga arbetsmiljö med deltidsarbete och långtidssjukskrivningar. Många kvinnor mår ju så dåligt på sina arbetsplatser att de ständigt går med värk. Men de går ändå till jobbet ända tills kroppen säger nej. Värken är en indikation på att något är fel. Ofta övergår värken till mer kroniska besvär, till långvariga sjukskrivningar och till förtidspensionering. Minst hälften av dem som skall jobba upp till pensionsåldern lämnar arbetet i förtid, och en stor del av dem är kvinnor. Enligt beräkningar av Riksförsäkringsverket som jag har tagit del av är den verkliga pensionsåldern 59 år, på grund av förtidspensioneringen. Det är viktigt att det finns kunskaper om det här, som arbetsmarknadsministern säger i svaret, och att det bedrivs forskning och görs utredningar om de här frågorna. Jag undrar hur vi skall se till att de här kunskaperna kommer arbetsgivaren, arbetsledaren och skyddsombudet till del, därför att det är ute på arbetsplatserna som saker och ting skall hända.
Fru talman! När man studerar statistiken och försöker se bakom siffrorna kan man konstatera att kvinnor generellt löper större risk för arbetsskador än män. När man går ytterligare ett steg kan man konstatera att det i de kvinnodominerade yrkena finns större risker än i de mansdominerade arbetena. En slutsats av detta är att det är oerhört viktigt att försöka komma bort från den här hårt könssegregerade arbetsmarknaden. Det är en väldigt viktig åtgärd. Det handlar då inte så mycket om ny arbetsmiljölagstiftning, utan väldigt mycket om utbildning, kunskap och kompetens, men naturligtvis också om arbetsmiljösatsningar just på de här yrkena, som är tuffare och som är kvinnodominerade. Det är den ena slutsatsen. Den andra slutsatsen, som jag skulle vilja peka på, gäller den sammanlagda arbetstiden. Om man tittar på kvinnors arbetstid ser man att kvinnor förutom det jobb de gör ute i yrkeslivet också drar ett väldigt stort lass hemma i familjen. Om man jämför kvinnors och mäns situation kan man se en viktig skillnad på en punkt. Det skiljer inte så mycket i arbetstid sammantaget, men kvinnor har mycket mindre sammanhållen fritid. Dygnet är sönderstyckat så att de nästan aldrig har någon riktig fritid. Det ger utslag i skador i arbetslivet. Det handlar alltså om jämställdhet också i hemmet.
Fru talman! Jag håller med om det arbetsmarknadsministern säger. Det är just fråga om att få till stånd en förändring när det gäller jämställdhet i samhället i stort, och jag tror att det tar tid. Det gäller att från början lära barnen vad jämställdhet är, kvinnors och mäns lika värde m.m., liksom att man kan dela på tiden i hemmet och med barnen. Kvinnor jobbar mycket mer, men om de som nu har deltidsarbete, vilket många har inom sjukvården, skulle börja jobba heltid skulle många fler slås ut. Det skulle bli mycket mer långtidssjukskrivningar. Jag funderar på hur vi skulle kunna få till stånd en förändring av arbetsorganisationen.
Fru talman! Arbetsorganisationen är väldigt viktig, precis som Ann-Kristine Johansson säger. Om man tittar på män som jobbar i kvinnodominerade yrken ser man att arbetsskador är lika vanliga och t.o.m. vanligare bland de männen. Det beror just på att en större andel av männen i de kvinnodominerade yrkena jobbar heltid. Om jag skall försöka dela upp det här, kan jag säga att vi för det första måste få en anpassning av organisation och teknik i de kvinnodominerade yrkena, för det andra måste komma bort från den starkt könsuppdelade arbetsmarknaden och för det tredje måste få mer av jämställdhet, så att kvinnorna får samma möjlighet till sammanhållen fritid och samma ekonomiska förutsättningar att leva som männen. De här tre sakerna hör ihop, och de berör många politikområden. Det handlar om det som berör mitt område, när det gäller arbetsmiljöreglerna. Det handlar om jämställdhetsfrågan, som berör många politikområden. Det handlar dessutom framför allt om utbildningssamhället och om att komma bort från det könsuppdelade samhället.

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att säkerställa skyddet för varg, järv, lo och kungsörn både i renbetesland och i landet i övrigt. Varg, järv och kungsörn finns i Bernkonventionens bilaga II. Sverige har åtagit sig att genom lagstiftning förbjuda bl.a. avsiktlig fångst och avsiktligt dödande av exemplar av dessa arter. I EU:s art och habitatdirektiv åläggs medlemsstaterna motsvarande skyldighet att förbjuda avsiktlig fångst och avsiktligt dödande av bl.a. varg och lo. Detsamma gäller för kungsörn enligt EU:s fågeldirektiv. För undantag från sådant jaktförbud krävs enligt konventionen och direktivet att det skall finnas ett godtagbart skäl till jakten; t.ex. kan s.k. skyddsjakt medges. Dessutom skall det eftersträvade resultatet inte kunna uppnås på något annat lämpligt sätt. Jakt är det stora hotet mot varg, järv, lo och kungsörn. I Sverige är det förbjudet att jaga djur av dessa arter utan särskilt tillstånd av Naturvårdsverket. jaktförordningen . Där anges att skyddsjakt får ske inom områden där stammen av björn, järv, lo eller örn utvecklats så att den är till synnerligt obehag för befolkningen eller orsakar avsevärd skada för tamdjursskötseln. Detsamma gäller om ett enskilt djur av samma arter inklusive järv orsakar avsevärda skador eller olägenheter. Sådan skyddsjakt får bara bedrivas om det resultat som eftersträvas med jakten inte kan uppnås på något annat tillfredsställande sätt. Naturvårdsverket skall vid tillståndsprövningen beakta att fasta stammar av dessa djur bör bevaras i landet. Jag tycker att det är mycket allvarligt om de stora rovdjuren hotas av jakt. Det är därför viktigt att understryka att myndigheterna vid tillämpningen av lagstiftningen bl.a. måste beakta EG-domstolens restriktiva tolkningar. Jag vill dock poängtera att det är Naturvårdsverket som skall pröva de nu aktuella ansökningarna om jakt på rovdjur och att regeringen, enligt regeringsformen, inte får bestämma hur verket skall besluta i ett enskilt fall. Självfallet måste ersättningssystemet och tillgängliga medel vara rimligt avvägda i förhållande till kravet på att de stora rovdjuren skall bevaras, och detta övervägs nu inom regeringskansliet.
Fru talman! Bakgrunden till den här frågan är det nya ersättningssystem för rovdjursrivna renar som Naturvårdsverket och Sametinget kom överens om i februari förra året. Det ändrar alltså ersättningen på så sätt att man inte längre får ersättning för antalet funna rivna renar utan efter antalet rovdjur som finns i renbetesland. Det här var ett beslut som hälsades med stor tillfredsställelse av många naturvänner. Förutsättningen för att ha kvar starka rovdjursstammar är ju att den lokalbefolkning som finns där rovdjuren finns också får en ersättning som gör att de tycker att det är bra och skäligt. Tyvärr har det här ställts på sin kant, genom att regeringen inte har anslagit de ungefär 30 miljoner kronor som behövs utan anslagit endast halva summan, 14 miljoner kronor. Ansvaret för den här frågan ligger inte på miljöministern, och därför tänker jag inte yttra mig mer om den. Men i och med detta att man inte har anslagit pengar finns det ånyo ett hot om jakt på dessa rovdjur. Dessa rovdjursstammar är väldigt små. Järven fridlystes 1974, och stammen bestod då av 150-200 djur. Det är fortfarande lika få djur. Det innebär att järven inte har lyckats föryngra sig trots fridlysningen. En jakt på järv måste alltså te sig totalt otänkbar med tanke på stammen. Beträffande vargen sker det mellan en och två föryngringar per år, och det finns 20-35 vargar. Det är alltså en oerhört liten spillra av det som en gång har varit. Om vi menar allvar med de konventioner vi har skrivit under måste vi säga att jakt på dessa djur ter sig helt orimlig. Jag tycker inte att jag har fått något riktigt svar på min fråga, som var vilka initiativ miljöministern kommer att ta för att se till att det här ersättningssystemet kan sjösättas. Det här är inte alls en fråga som bara berör renägarna och Jordbruksdepartementet, utan den berör i allra högsta grad också miljöministern. Om beslutet leder till att det blir ett ökat tryck på jakt, kommer det nämligen att innebära att vi inte kan leva upp till konventionerna. Jag vill höra litet mera utförligt på vilket sätt miljöministern kommer att ta initiativ för att lösa situationen.
Fru talman! Jag tror att Gudrun Lindvall är medveten om att jag inte kan uttala mig när det gäller de enskilda ansökningarna. Men jag tror att Gudrun Lindvall är lika medveten om att det för mig som miljöminister är självklart att jag är mån om att bibehålla våra rovdjur. Jag anser att vi har både ett nationellt och ett internationellt ansvar för att bibehålla våra rovdjur och att det vore oerhört olyckligt om rovdjursstammen minskade. Nu har detta blivit aktuellt just på grund av rennäringen. Då är det viktigt att också poängtera att alla sektorer i dag har ett sektorsansvar när det gäller att ta sitt ansvar för miljön. Det gäller de övriga areella näringarna och bör naturligtvis också gälla rennäringen. Men nu har det uppstått en diskussion om huruvida ersättningssystemet fungerar eller om det kommer att medföra ökade risker för rovdjuren. Därför vet jag att jordbruksministern arbetar aktivt med detta och att hon kommer att återkomma i frågan. Vi skall komma ihåg att vi trots allt befinner oss i början av året, och ersättningarna avser ju trots allt att täcka hela året. Jag tror inte att det var planerat att de skulle betalas ut förrän i juni, så jag tycker nog att det finns litet tid kvar för att arbeta med den här frågan. Jordbruksministern och jag tycker båda två att frågan är av stort intresse.
Fru talman! Det är ett medvetet försök att få in miljöministern i diskussionen. När man diskuterar rovdjur i Sverige handlar det inte om att samer skall ta ett större ansvar än många andra, därför att detta handlar om ansvar för natur och biologisk mångfald och det ansvaret skall hela samhället ta. I det här läget skulle det kännas väldigt märkligt om samerna som skulle ha ett sektorsansvar för att bevara den biologiska mångfald som vi har skrivit under en massa internationella konventioner om, dels Riokonventionen om biologisk mångfald, dels Bernkonventionen. Dessutom måste vi framför allt leva upp till det som står i Jag är glad att miljöministern poängterade orden "synnerligen obehag" och "avsevärd skada" när det gäller vad som kan leda till jakt, därför att en skyddsjakt på dessa stora rovdjur skulle av Naturvårdssverige verkligen tydas så att Sverige klart vore på fel väg när det gäller den biologiska mångfalden. Just det som händer de stora rovdjuren är något som man verkligen har ögonen på. Eftersom frågan har diskuterats så länge och lösningen nu är så nära skulle det kännas otillfredsställande om det inte lyckades. Vad menas med en rimlig avvägning av vilka rovdjur vi skall ha kvar när det gäller ersättningssystemet?
Fru talman! Det som avses är att vi nu inom regeringskansliet ser på den kritik som har kommit mot ersättningssystemet och nivån på ersättningen. Det gäller då att se till att vi klarar rovdjuren framöver. Sedan får vi se vilka lösningar vi kan finna på problemet. Men som jag sade: Jag litar på och samarbetar mycket väl med jordbruksministern. Vi är överens om att det här är ett problem. Jag är trygg i förvissningen om att jordbruksministern snart också kommer att presentera en lösning på problemet, eftersom det är jordbruksministern som till stor del ansvarar för dessa frågor. Men vi arbetar med dem tillsammans och är överens. Jag hoppas att vi snart kan återkomma med förslag på lösningar.
Fru talman! Detta är egentligen en fråga som generellt är av större betydelse. I Sverige kan vi nämligen ofta se att det finns arter på hotlistan, vilka vi de facto inte lever upp till att bevara. Det gäller inte bara de stora rovdjuren utan även många andra arter, både insekter och fåglar. Detta är ett exempel på att ord och handling inte riktigt stämmer överens när det gäller konventioner om biologisk mångfald. Jag vill fråga miljöministern: Anser miljöministern att bevarande av biologisk mångfald också får kosta i Sverige? Kan vi anslå statsmedel för att se till att många hotade arter, inte bara rovdjur utan även andra arter, skall få finnas kvar? Har miljöministern i så fall några idéer om hur stora belopp som i så fall skulle vara möjliga? Eller är det så att biologisk mångfald bara är intressant så länge den är gratis?
Fru talman! Om jag ansåg att biologisk mångfald bara är intressant om den är gratis, skulle vi inte ha så stora anslag som vi har när det t.ex. gäller markanskaffning, som är ett exempel på hur man bevarar den biologiska mångfalden. Vi har faktiskt satsat mycket stora resurser i Sverige på att bevara den biologiska mångfalden. Men eftersom Sverige är ett stort och vitt land med väldigt rika naturresurser, kan vi trots de stora resurser som vi satsar på biologisk mångfald se att den biologiska mångfalden inom vissa områden, bl.a. skogen, hotas. Eftersom detta skall vara ett sektorsansvar har vi bett respektive myndighet att komma in med förslag på hur vi skall värna den biologiska mångfalden. Jordbruksverket, Fiskeriverket, Naturvårdsverket och Boverket har inkommit med förslag inom sina respektive områden när det gäller den biologiska mångfalden. Frågan är nu ute på remiss. Den bereds sedan inom regeringskansliet. Det läggs fram en proposition i höst, då jag förmodar att vi kan återkomma i en debatt om hur vi bäst kan värna den biologiska mångfalden i Sverige. Man kan nog utan tvekan säga att detta är en av våra allra viktigaste frågor som vi också satsar stora resurser på. Men här måste dessutom sektorer och näringar, var och en, ta sitt ansvar.
Fru talman! Jag hoppas att det är en riktig tolkning att miljöministerns absoluta ambition är att se till att det finns en möjlighet att spara de stora rovdjuren i landet, inklusive kungsörnen, även om det i det här fallet innebär att bevarandet av just den biologiska mångfalden kommer att kosta en och annan statskrona.
Fru talman! Jag vill bevara de stora rovdjuren i Jag vill också passa på att tacka Gudrun Lindvall, eftersom detta är sista chansen att få delta i den här sortens frågestund i riksdagen.

Fru talman! Owe Hellberg har med utgångspunkt i förhållandena i Stockholm frågat mig om jag avser att genom lagstiftning ge tillbaka möjligheterna för kommunerna att ge bostadslösa och trångbodda en rättvis möjlighet att få en bostad i attraktiva områden utan att de måste ha personliga kontakter eller utnyttja andra vägar. Jag utgår från att Owe Hellberg syftar på lagen om kommunal bostadsanvisningsrätt som avskaffades av den borgerliga regeringen. Lagen tillämpades i mycket begränsad omfattning, och de hyresnämndsprövningar som föranleddes av den var utomordentligt få. Utgångspunkten i lagen var också att frivilliga avtal skulle träffas. Den lokala bostadsförsörjningen omprövas nu i många av vårt lands kommuner. Bl.a. diskuteras om man skall ha en kommunal bostadsförmedling. På många håll i landet utvecklas samtidigt nya former för bostadsförmedling genom samarbete mellan kommunen och fastighetsägarna, både de allmännyttiga bostadsföretagen och de privata. Från Näringsdepartementets sida bevakar vi denna utveckling genom den arbetsgrupp som tillsatts för att följa bostadsförsörjningen för svaga hushåll. I Bostadsmarknadsenkäten 1996, som Boverket nyligen har skickat ut till samtliga kommuner, ställs också frågor om bostadsförmedlingsverksamheten. Erfarenheterna visar att man genom frivilliga lösningar oftast når de bästa resultaten när det gäller att tillgodose olika gruppers bostadsbehov. Jag vill dock inte utesluta att det kan behövas särskilda styrmedel för kommunerna på det bostadspolitiska området. Bostadspolitiska utredningen har därför fått i uppdrag att klarlägga kommunernas ansvar inom bostadsförsörjningen och att överväga vilka bostadspolitiska medel som kommunerna behöver för att uppfylla sitt ansvar. Utredningen skall lämna sitt förslag senast vid utgången av september i år. Om jag inte missminner mig ingår Owe Hellberg i utredningen.
Fru talman! Jag tackar Jörgen Andersson för svaret. Som jag skrev i min fråga genomförde den borgerliga regeringen en rad försämringar när det gäller möjligheten att föra en social bostadspolitik. Några av försämringarna är på väg att rättas till, t.ex. hyresgästers möjligheter att påverka ombyggnation av sina lägenheter. Men under tiden har åtskilliga hyresgäster blivit av med sina lägenheter, därför att de efter ombyggnad inte har kunnat flytta tillbaka då hyran har rakat i höjden. Att avskaffa kravet på Bostadsförmedlingen öppnar vägen för privata lycksökare att lura människor som är i behov av bostad. Många är de som blev lurade när företaget som skulle förmedla bostaden plötsligt försvann eller upphörde. I höstas kunde man läsa om ett sådant exempel - och det har funnits fler - under rubriker som "Boförmedlare häktad". I Stockholm har den nya ledningen återupprättat den kommunala bostadsförmedlingen men måste lita till överenskommelser och löften om att få tillgång till bostäder. Om man inte ens får full tillång till bostäder för människor som av olika anledningar har rätt till förtur till en bostad, blir det svårt att upprätthålla en social bostadspolitik. Visst sägs det i direktiven till den bostadspolitiska utredningen att man skall se över kommunernas ansvar för bostadspolitiken, både rättigheter och skyldigheter? Men om det enbart skall ske genom överenskommelser med olika fastighetsägare, tror jag att det blir uddlöst. Behövs det inte en lagstiftning i botten för att klara detta system?
Fru talman! Jag är i dag inte beredd att öppna för en lagstiftning på detta område. Jag tycker fortfarande att vi bör undersöka möjligheterna att nå frivilliga överenskommelser. Jag kommer därför att inom loppet av en månad ta ett initiativ och kalla till mig samtliga riksorganisationer som är av fastighetsägande karaktär för att med dem försöka överlägga och nå en överenskommelse som syftar till att man skall ställa upp när det gäller denna viktiga fråga. Jag delar Owe Hellbergs uppfattning att den är kolossalt viktig. Förhoppningen är att vi skall kunna nå en central överenskommelse som sedan går ut som en rekommendation till deras medlemsorganisationer, så att man känner ett ansvar för denna viktiga fråga. Eftersom Owe Hellberg tog upp det vill jag nämna att regeringen i den proposition som vi nu kommer att lägga fram inför riksdagen avser att ta upp frågan om hyresgästernas inflytande vid ombyggnad.
Fru talman! De kommunala bostadsbolagen är tänkvärda. I kommunernas bostadspolitik har mycket kunnat ske genom dem. Men numera jobbar de företagen på samma villkor som de privata. Kommunerna har inte medel att skjuta till till sina företag. Det finns exempel som visar detta. I t.ex. Tensta har antalet utomnordiska - sydeuropéer - ökat markant bara sedan 1991, och även antalet socialbidragstagare. I andra områden närmare city ökar försvenskningen. Där minskar antalet socialbidragstagare. Trots den stora kunskapen om segregation fungerar det inte i praktiken när man skall göra något åt den. Ett företag som står socialdemokratiska rörelsen nära - HSB - är inte ens med i överenskommelsen med Stockholms bostadsförmedling. Jag funderar litet grand på ideologin bakom detta. Jag vill ställa en fråga: Skall vi behöva vänta på den bostadspolitiska utredningen ända till 1998 innan vi kan genomföra någonting här i riksdagen, eller skall vi låta den segregation som just nu pågår i ganska stor omfattning fortgå?
Fru talman! Det torde inte vara obekant för denna kammare att regeringen när som helst kan förutskicka och komma med en lagstiftning i denna fråga till kammaren. Som jag också sade kommer jag personligen inom loppet av en månad att kalla till mig riksorganisationerna på fastighetsägarsidan för att diskutera en central uppgörelse. Den skall sedermera följas upp av rekommendationer från dessa organisationer om att deras lokala organisationer skall ställa upp i denna viktiga fråga. Om vi kan nå dithän tror jag att det är den bästa vägen, för då får vi också ett engagemang i denna fråga.
Fru talman! Det låter väldigt bra. Jag tycker att det är ett bra initiativ. Tillbaka till svaret på frågan! Det står att erfarenheterna visar att man genom frivilliga lösningar ofta når de bästa resultaten. Jag skulle vilja veta vilka frivilliga lösningar och erfarenheter som bostadsministern har i denna fråga, eftersom man nu skall gå ut till alla dessa organisationer och försöka få dem att förstå att de frivilliga lösningarna är nödvändiga för fortsättningen. Jag ser väldigt allvarligt på den utvecklade segregation som pågår i dag. Vi kan inte vänta till 1998. Då har vi låst oss ännu mera i denna segregationsproblematik, och det blir ännu svårare att klara av den framöver.
Fru talman! Dagens situation pockar kanske inte på en lösning, men det är viktigt att vi i dag gör saker och ting för den framtid som vi möter. Det är inte otroligt att vi inom en mycket snar framtid har ett läge där vi kommer att få ett behov av att fördela lägenheter därför att trycket är så hårt. Det är därför jag har tagit initiativet att redan nu diskutera med de centrala parterna för att försöka få en uppgörelse. Då sker det någonting snabbare än om man väntar till 1998. Det tror jag är oerhört viktigt, och det kommer vi att arbeta efter.
Fru talman! Jag har en väldigt kort fråga till bostadsministern till slut: Är ministern villig att pröva någon form av lagstiftning om det visar sig att dessa initiativ, förutsättningar och ambitioner inte blir så långtgående och tillräckliga som man vill?
Fru talman! Jag har efter många års erfarenheter av förhandlingar lärt mig att man inte går in i överläggningar med hot, utan att man går in i en överläggning med uppgiften att försöka nå en överenskommelse. Det tänker vi faktiskt göra.

Herr talman! I dag finns ett större antal illegala vapen ute i vårt samhälle än någonsin tidigare. Som en följd av det är det mycket enkelt att komma över vapen, även om man saknar licens för innehav. Dessa olagliga vapens ursprung varierar. En del kommer från försvarets förråd, och andra är stulna från vapenhandlare eller enskilda. En sak är däremot klar, och det är att samhället har ett stort ansvar för att minska tillgången på dessa vapen. Det är mot den bakgrunden som Centerpartiet har föreslagit en uppstramning av kontrollen över vilka som har tillgång till vapen. Enligt 29 § vapenlagen kan tillstånd att inneha vapen återkallas under vissa förutsättningar. Det kan vara om innehavaren har missbrukat vapnet, visat oaktsamhet eller på annat sätt visat att han är olämplig som vapeninnehavare, t.ex. genom upprepade rattfylleribrott. Det är viktigt att den person som döms för våldsbrott samtidigt bedöms om han är lämplig att inneha eventuell licens för skjutvapen. För att säkerställa att det verkligen görs en sådan prövning behövs det, enligt min mening, en bättre rapportering, inte minst inom polisen, när det gäller brott som kan föranleda återkallelse av vapenlicenser. Mot den bakgrunden hade det varit bra om riksdagen i enlighet med motion 807 yrkande 50 gett regeringen i uppdrag att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder i det hänseendet. Herr talman! Nästan dagligen kan man läsa i tidningen eller se på TV hur människor skadas på grund av misshandel och andra våldsbrott. Ofta är knivar och andra stick och skärvapen inblandande, och som regel är dessutom unga människor inblandade. Allt oftare kommer denna typ av vapen till användning vid bråk i samband med nöjesliv, på restauranger och dansställen, dvs. ganska vanliga mötesplatser för människor, däribland ungdomar. Det finns i dag inga möjligheter att tillämpa den s.k. knivförbudslagen på de här platserna. Enligt den lagen, som tillkom 1988 och vars tillämpningsområde utvidgades 1990, är det förbjudet att på allmän plats och på skolområden bära med sig knivar eller andra stickvapen som kan användas mot andra människor. Ur brottspreventiv synvinkel vore det bra om lagen även kunde tillämpas på nöjeslokaler. Jag tror nämligen att vetskapen om att det inte är tillåtet att bära på sig den här typen av vapen innebär att människor ändå drar sig för att göra det. Sedan finns det alltid en grupp som inte bryr sig det minsta om förbud. Men om antalet stickvapen minskar på landets krogar, innebär det minskad risk för våldsbrott utförda med stickvapen och en typ av våld som dessutom ofta medför stora skador och väldigt stort lidande. Vi har kunnat läsa åtskilliga artiklar där människor har berättat att de varit utsatta för det. De flesta som tar med sig en kniv när de går ut på lördagskvällen har säkert inga planer på att använda den. Vi har också hört många unga människor vittna om att de tar med sig den ifall de skulle bli påhoppade eller om de skulle känna sig hotade. De känner sig i varje fall säkrare om de bär kniven eller stickföremålet med sig. När det uppstår bråk och människor är berusade eller uppjagade av andra orsaker är det givetvis en stor risk för att de här vapnen ändå kommer till användning, fastän det inte var tänkt. Från preventionssynpunkt är det alltså viktigt att knivlagen även skall kunna tillämpas på nöjesställen. Dels kommer färre att ta med sig vapen när de går dit, dels kommer det att underlätta för polisen i dess arbete. Jag tycker att det är synd att riksdagen inte i dag fattar beslut i den riktningen utan avslår motion 809 yrkande 15 med hänvisning till den sittande utredningen - detta med tanke på att det allvarliga våld som förekommer på restauranger och danslokaler hela tiden finns i verkligheten. Jag har här lyft fram Centerns båda reservationer 5 och 6, men jag yrkar bifall bara till reservation 6.

Herr talman! Titeln på proposition 52 är alltså Ny vapenlag. Men det är inte så mycket nytt i den vapenlagen, och titeln är därför litet förledande. "Ny" innebär för mig radikala förslag till förändringar för att begränsa vapeninnehavet i samhället. Men några sådana förslag finns alltså inte i den här propositionen, som mynnar ut i justitieutskottets betänkande. Nya förslag skall komma vid ett senare tillfälle. Man skall utreda än en gång. Det har förekommit många utredningar i det här ämnet. Nu är det bara en språklig och systematisk översättning, och det skall göras en anpassning till EG:s vapendirektiv. Därför kallas propositionen Ny vapenlag. Om den här anpassningen till EG:s vapendirektiv har vi i Miljöpartiet de gröna ingenting att säga, därför att kraven är väldigt låga. Däremot vill vi ta tillfället i akt och lyfta fram sådana frågor som verkligen är av intresse. Dessa förändringar, som jag kommer att lyfta fram, borde ha införts vid den förra övergripande genomgången. De lyftes fram i denna genomgång, i utredningen, och det var redan 1987. Slutbetänkandet lades fram 1989. I denna utredning fanns det många bra förslag, men de genomfördes inte. Det är många av dessa förslag som jag nu har tagit till vara, och även i den utredning som nu är tillsatt, som heter 1995 års vapenutredning, skall de gamla förslagen dammas av och än en gång lyftas fram. Men det här tar sådan tid. Det händer ingenting, när utredning efter utredning skall älta förslagen. Varför tar det då så lång tid? Jag har roat mig med att titta litet på och läsa litet om det här, och jag har då funnit att ämnet är mycket kontroversiellt. I grunden är detta nämligen en manlig företeelse - förtjusningen i vapen. Det finns väldigt många organisationer och intresseföreningar som är välorganiserade. Jag kan bara nämna några för att ge en känsla av omfattningen: Sveriges vapenägares förbund, Svenska jägareförbundet, Frivilliga skytterörelsen, Svenska sportskytteförbundet, Svenska pistolskytteförbundet, Svenska vapenstiftelsen, Samlarförbundet Nordstjärnan - det finns säkert några till. Sammanlagt handlar det om 750 000 välorganiserade, röstberättigade personer, till största delen av manligt kön. Detta utgör naturligtvis en kolossal styrka, och dessa organisationer och personer är ju inte intresserade av att få färre vapen - snarare tvärtom. Motståndet är alltså stort. Det är dock inte min mening att tala illa om dessa medlemmar. Jag tror säkert att de är seriösa och medvetna i sin utövning. Men faktum är att det är de legala vapnen som hamnar på den illegala marknaden och sedan används vid brott. I dag uppskattar man antalet illegala vapen till ungefär 30 000. Miljöpartiet de grönas mål, herr talman, är ett samhälle utan illegala vapen, och då måste fokus riktas mot hur de legala vapnen handhas. Vi anser att många av de förslag som fanns i 1987 års utredning inte behöver utredas ännu en gång. De kunde ha varit med i den proposition vi nu skall behandla och i betänkandet. Den förre utredaren Leif G.W. Persson, som tillsattes 1987, har konstaterat att det finns ett klart samband mellan mängden grova våldsbrott och den totala mängden vapen i samhället. Likaså har han konstaterat att det är de legala vapnen som används vid mord, dråp och vådaskjutning, liksom det är de legala vapnen som stjäls och hamnar i kriminella kretsar. Dessa fakta måste vapenägarna inse, och de måste också hjälpa till för att vi skall kunna eliminera detta problem. Faktum är att vi måste få bort de legala vapen som inte längre används av sina ägare, samtidigt som tillflödet av nya vapen måste minskas. Den största mängden legala vapen är jaktvapen. Dessa är det dock svårt att ge sig på, eftersom det är väldigt infekterat. Sammanlagt finns det 2,1 miljoner legala vapen. Antalet årligen stulna vapen - och det är ju det som är problemet - har ökat med 83 % om man jämför år 1987 med år 1993. Det bör noteras att vapen från försvaret endast står för 10 %. Man kan tro att den siffran är högre, men det är den inte. De civila vapnen dominerar alltså helt i brottsstatistiken, oavsett om man ser till antal brott, antal stulna vapen eller antal dödade och skadade. Efter denna långa inledning och bakgrund kommer jag in på Miljöpartiets reservationer. Jag ställer mig bakom alla reservationerna - nr 1, 2, 3, 4 och 7 - men för att vinna tid i kammaren yrkar jag bifall endast till nr 1, 2 och 3. Reservation 3 beträffande mom. 9 gäller handel med vapen. Brottsstatistiken visar att pistol och revolver användes vid 79 % av alla rån med skjutvapen mot bank, post, butiker och värdetransporter under åren 1987 och 1993. Denna typ av vapen, s.k. enhandsvapen, dominerar stort även vid mord och mordförsök. Enhandsvapen är de populäraste vapnen i kriminella kretsar, vilket avspeglar sig i att pistoler och revolvrar står för en allt större andel av vapenstölderna. Trots att enhandsvapen utgör bara 7 % av alla legala vapen stod de för en fjärdedel av alla stulna och förkomna vapen år 1994. Vem får då tillstånd för pistol och revolver? Jo, det är bl.a. de som går med i en skytteklubb och de som har tjänstevapen. Det som framför allt måste ses över noga är hur de i skytteklubben hanterar sina vapen. Det är skrämmande, men statistiken visar faktiskt att av tio personer inskrivna i en skytteklubb slutar nio sedan de fått licens. Sedan följs det inte upp ordentligt hur alla dessa vapen tas om hand. Något måste alltså göras på detta område. Miljöpartiet de gröna yrkar att skytteklubbar skall anmäla medlemmar som slutat vara aktiva i klubben till polismyndighet och att det till medlemmar i skytteklubben endast utfärdas tidsbegränsade licenser som måste styrkas vartannat år. Detta borde ha införts för länge sedan. Skytteklubbarna är inte så glada åt sådana förslag. De tycker att det är ett angiverisystem och att det inte är lätt att hantera detta med sina medlemmar. Men samtidigt har de ju ett stort ansvar, och all den statistik jag har lagt fram här visar att det måste ske någonting. Vi kan inte ha det på det här viset! En nyordning måste införas redan nu; det behövs inte ännu en utredning. Vapenhandlare är ett annat område. Det finns 1 243 vapenhandlare här i Sverige, och av dessa handlar 115 med automatvapen. Det är inte bara antalet som förskräcker utan också vetskapen att det inte fordras någon behörighet eller någon utbildning för att handla med vapen. Denna handel bör naturligtvis omfattas av stora krav och restriktioner, eftersom vapen i orätta händer är ett allvarligt problem för samhället. En vapenhandlare har rätt att importera lika många vapen som han har i lager, men tullen rapporterar inte i sin tur till polisdistriktet om antalet vapen som verkligen har importerats. Det bör ske restriktivare tillståndsgivning för vapenhandel, och det kan kanske vara aktuellt med en sanering av handlare. Miljöpartiet de gröna yrkar att det skall införas krav på behörighet för att få tillstånd att handla med vapen. Dessutom skall tullen naturligtvis detaljerat rapportera en vapenhandlares import till polisdistriktet. Tillstånd för automatvapen skall enligt vår mening över huvud taget inte ges till privatpersoner. Inte heller skall automatvapen säljas i vapenaffärer. Det är olämpligt att polismyndigheterna skall ha tillståndsrätt för vapen som inte bör finnas i civil ägo. Tillståndsgivningen för jaktgevär med upprepningsverkan, kulsprutegevär, kulsprutor, kanoner och andra militära vapen skall prövas av regeringen enligt krigsmateriellagen och inte som nu av polismyndighet i vissa fall. Sedan har vi vapenförvaringen. Eftersom det stjäls så många vapen måste vi göra något åt denna. Kraven har skärpts tidigare men inte tillräckligt. Sveriges vapenägares förbund rekommenderar i sina tidningar typgodkända säkerhetsskåp, med Standardiseringskommissionens licensnummer SS 3492 inuti skåpet, som det enda säkra. Därför yrkar vi att om man skall ha vapen hemma skall de förvaras i dessa skåp. Sedan kommer jag in på sådana ämnen som har behandlats i propositionen men avslagits av regeringen och även av utskottet. Det gäller lasersikten. Utredningen som föregick propositionen föreslog att det skulle krävas tillstånd för lasersikte, men regeringen och utskottet har frångått detta. Miljöpartiet de gröna håller däremot med utredningen om att lasersikten bör omfattas av vapenlagen. Det finns inget vettigt användningsområde för lasersikten. Det är vid olaga jakt eller brott som de är bra att ha. Den som innehar ett lasersikte, ofta i kombination med ett kikarsikte, behöver inte ta upp vapnet framför ögat för att sikta och skjuta, utan det räcker att pricka in målet med en laserstråle med röd färg och så kan man skjuta. Även på långt håll kan man sikta på målet på det sättet. Varför skall vi ha detta i samhället? Regeringen säger då att det blir så svårt att dra gränser, eftersom det finns pennor som man använder när man pekar på overheadbilder som fungerar på samma sätt. Jag tycker inte att det är något bra skäl. De här speciella siktena har tidigare varit väldigt dyra att importera, men nu har det kommit billigare varianter från öststaterna. Varför skall vi vänta när vi ser att dessa lasersikten kan användas på ett oriktigt och farligt sätt? De gör det ju enklare att pricka människor eller djur. Vi borde stämma i bäcken och redan nu införa bestämmelser om att vi inte skall ha dessa. Regeringen säger att vi noga skall följa utvecklingen när det gäller dessa sikten. Vad betyder det? Är det när ett antal människor redan har dött som det skall göras något? Även Sveriges Vapenägares Förbund - de här intresseföreningarna säger faktiskt vettiga saker också - säger i sitt remissvar att det inte går att helt bortse från att lasersikten erbjuder våldskriminella speciella fördelar genom att ett lasersikteförsett vapen inte behöver hållas i ögonhöjd för inriktning och avfyrning. Lasersikte i kombination med apparat för mörkerseende erbjuder möjligheter som ingen kunde förutse för några år sedan. I betänkandet och propositionen tas även paintball-vapen upp. De används för stridsliknande spel och lekar. Men regeringen säger i propositionen att de får anses vara avsedda för målskjutning. Målskjutning innebär att man står vid en måltavla och skjuter prick, men paintball-vapen används i dag för det mesta för att pricka människor. Det är alltså en helt annan användning än dessa vapen har haft tidigare. Dessa spel och lekar innebär att vuxna män springer och skjuter på andra män - låt vara att de inte dör utan får en färgprick på sig. Det förhärligar våldet. Varför skall vi ha detta, när vi på alla möjliga sätt arbetar för att minska våldet? Exempelvis satsar vi mycket pengar för att minska våldet i samhället. Skall vi då samtidigt tillåta sådana här gevär och sådana här lekar? Jag kan inte se det vettiga i det. I varje fall borde det krävas tillstånd för det. Seriösa paintballskyttar som verkligen använder vapnen för målskytte tycker också att det skall krävas tillstånd. Tiden går - det var hemskt vad jag pratar. Jag har också stött andra motioner som väckts under den allmänna motionstiden och som motionärernas egna partier inte har stött. Det gäller t.ex. soft air guns. De ser ut precis som riktiga vapen, så dem kan man ha till att hota folk med. Även poliser har trott att de varit riktiga vapen. Sådana vapen som liknar riktiga så mycket att det kan hända en massa saker tycker jag inte heller att man skall ha i samhället. Jag har också stött en motion om stålhättade skor och kängor. Jag tycker att de skall förbjudas - det skulle underlätta för t.ex. skolor, där man ofta har diskussioner om detta och egna ordningsregler. Stålhättade skor och kängor är jättefarliga, och de kan åstadkomma väldiga skador. Inför vi förbud för dem är det enklare.

Herr talman! Miljöpartiet ville utöka beteckningen för lasersikten till "elektro-optiska hjälpmedel". Det finns en stor marknad för sådana. Jag vill bara säga till Sigrid Bolkéus att elektro-optiska hjälpmedel som kan sättas på skjutvapen är förbjudna i Tyskland redan. När det gäller paintball-vapen måste jag säga att de fakta som underlaget är baserat på är felaktiga. Det är konstiga ordvändningar både i propositionen och i betänkandet. Basen är en teknisk utredning. Paintballvapen är ur vapenteknisk synpunkt inte farliga osv. och de är mindre farliga än luftgevär. Men luftgevär används ju inte för att pricka andra människor, så den jämförelsen är väldigt konstig. Det väsentliga är ju hur man använder dem. I slutet av propositionen sägs att även om det således är fråga om skytte mot levande mål - det konstaterar man att det verkligen är - skall regeringen anse paintball-vapnen är avsedda för målskjutning. Hela utredningen glappar ju. Man säger att verkligheten är på ett sätt, men blundar sedan och stoppar huvudet i sanden och anser att den är på ett annat sätt. Det är väldigt konstigt. Jag sade också, Sigrid Bolkéus, att de medlemmar som bedriver jakt och skytte säkert är seriösa, men det är ju deras vapen som stjäls, och det är därför vi måste ha restriktioner på detta område.

Herr talman! Eftersom frågan om paintball-vapen har tagits upp i utredningen och i propositionen tycker jag att det är nu vi skall bestämma oss. Det är nu vi har frågan på bordet. Senare i utredningen kommer man inte att ta upp just denna fråga. Konsumentverket har uppmärksammats på att just paintball-vapen sprids till minderåriga på skolgårdar och att vapenförsäljare inte gör en tillräcklig kontroll av köparens ålder. Det är detta som skulle bli bättre om vi hade haft ett system med tillstånd. Dessutom säger Rikspolisstyrelsen att man finner det olyckligt att utredningen inte föreslagit någon reglering av dessa vapen. Vidare finner styrelsen det mycket tveksamt att skytte mot människor skall definieras som målskytte. Denna tolkning synes helt avvika från vad som hittills menats med begreppet målskjutning.

Herr talman! Jag begärde ordet i en principiell fråga. Sigrid Bolkéus sade att om riksdagen uttalar en stark viljeinriktning visar det att vi inte har läst utredningsdirektiven. Jag anser principiellt att riksdagen kan och bör uttala sig om man anser att något är väsentligt, t.ex. i samband med knivförbudslagen och nöjeslokaler. Det är helt rätt att uttala sig även om utredningen pågår, för den skall titta även på andra lokaler. Här tycker jag att vi måste börja skärpa oss i riksdagen. Vi skall tala om vad vi vill ha. Utredningar kan ta fram exakta förslag så att det går väldigt fort att åstadkomma beslut.

Herr talman! Jag tog upp en principiell fråga. Det går även inflation i utredningar ibland. Då får vi inte hit konkreta förslag så att vi kan fatta beslut här i riksdagen. Man säger att man avvaktar utredning. Det var en principiell fråga jag tog upp. Jag ville visa hur jag och vi i Centern vill göra när vi tycker att någonting är angeläget. Det hindrar inte att utredningen tar fram ett konkret förslag, men man får en vink om riksdagens uppfattning.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande i denna fråga. Det debatten har kommit att handla om har varit en mängd konkreta förslag till förändringar av innehållet i vapenlagen. Från Vänsterpartiets sida tycker vi att det har varit en olycklig modell. Den nya vapenlagen - det är ett olyckligt namn - skulle ges en ny språklig och systematisk omarbetning, som skulle anpassas till internationella krav. En stor del av orsaken till att den språkliga översynen gjordes är att justitieutskottet vid ett tidigare tillfälle uttalade att vapenlagen knappast kunde sägas uppfylla de krav på överskådlighet och tillgänglighet som kan ställas på modern lagstiftning. Enligt utskottet borde lagen därför vid ett lämpligt tillfälle, exempelvis i samband med en anpassning till en framtida EG reglering, ingående ses över systematiskt och språkligt. Det är vad propositionen till 99 % har handlat om. Samtidigt har det tillsatts en ny utredning - en översyn av vapenlagstiftningen med syfte att förebygga våldsbrott - som just tar upp de frågor som har väckts i motionerna. Vi i Vänsterpartiet delar till stora delar de uppfattningar som finns i reservationerna och i motionerna, men vi har ändå kunnat se att regeringen har tillsatt en utredning som skall arbeta på mycket kort tid och som dessutom skall komma med ett delbetänkande när det gäller knivförbudslagen. Vi i Vänsterpartiet har tittat på direktiven. Den första formuleringen i direktivet handlar om varför en översyn av vapenlagen skall göras nu. Man skriver att våldet i samhället under senare år har blivit grövre. Bl.a. har ett antal mycket allvarliga brott förövats med användande av skjutvapen. Vidare har det blivit allt vanligare att ungdomar beväpnar sig med knivar och andra farliga föremål. Det förekommer också i ökad utsträckning att tungt kriminellt belastade personer innehar skjutvapen utan tillstånd. Åtgärder mot olovligt innehav av vapen är av central betydelse inom ramen för en bred satsning mot våldet i samhället. Tillgången till vapen utgör många gånger en förutsättning för att grova brott, exempelvis rån mot penninginrättningar, skall komma till stånd. Förekomsten av vapen innebär också att olika våldssituationer i samhället riskerar att drabba fler individer och få allvarligare konsekvenser än annars. Extrema exempel på detta är de mycket allvarliga våldsbrott som begicks förra året i Falun respektive utanför restaurang Sturecompagniet i Stockholm. Åtgärder för att förhindra olovlig tillgång till vapen måste sättas in på flera plan. Målet skall vara att skapa ett samhälle där endast legal hantering av vapen och ammunition förekommer. Just det här stycket var en del av både Miljöpartiets och Centerpartiets argumentation för reservationerna och motionerna. Dessa synpunkter delas av i stort sett alla partier i denna riksdag. Det är således ingen konflikt här. Tittar jag vidare på direktiven och ser till vad de innehåller och vad som skall ses över, finner jag att det är fråga om att illegal spridning och illegalt innehav av skjutvapen måste förhindras. Reglerna om handel med automatiska skjutvapen måste ses över. Det bör inte vara tillåtet att medföra skjutvapen på allmän plats. Utvärderingen av knivförbudet bör slutföras. En reglering beträffande tillhandahållandet av vapenattrapper bör övervägas. Polisens kontrollmöjligheter bör belysas. Dessutom bör ytterligare tänkbara åtgärder redovisas just för att förhindra den våldsutveckling som vi sett i samhället. Just därför har vi i Vänsterpartiet valt att följa skrivningen i utskottets betänkande och att inte ställa upp på reservationerna, även om vi kan ställa upp på innehållet där. Vi anser att det är otroligt viktigt att hanteringen av det här, för att vi skall kunna komma till rätta med våldsutvecklingen i samhället, inte blir en politisk stridsfråga. Med gemensamma krafter måste vi kunna presentera ett samlat grepp samt förslag om samlade åtgärder på detta område. Det har sagts tidigare i dag här i talarstolen från Miljöpartiets sida att detta har utretts förut, att det inte behövs någon ytterligare utredning. I dag sittande utredare skall komma med ett delbetänkande ganska snart, för detta skall vara klart under 1996. Vidare är det ganska viktigt att se att våldsutvecklingen och utvecklingen i samhället har förändrats ganska mycket sedan den förra utredningen lades fram. Det är viktigt att även de här nya sakerna tas med och övervägs i detta sammanhang. Vänsterpartiet delar alltså de uppfattningar som framkommer i många av motionerna, men vi anser att det behövs ett gemensamt, ett samlat, grepp. Jag hoppas att vi gemensamt skall kunna arbeta med motionerna och med förändringar i den nya vapenlagen när utredningen väl är klar och det kommer ett konkret förslag.

Herr talman! Alice Åström säger: Vi i Vänsterpartiet tycker ungefär så som man säger i reservationerna, men vi väntar. Det är just denna passiva väntan som vi i Miljöpartiet har reagerat på. 1987 tillsattes ju en vapenutredning, men det blev i stort sett inte mycket av den. 1992 gjorde Rikspolisstyrelsen en översyn, och konkreta förslag lades fram. Det var ungefär samma förslag som de som utredningen kom med; möjligen gick de litet längre. Inte heller det blev det något av. 1993 tillsattes den utredning som föregick just den proposition som i dag är aktuell. 1995 tillsattes en ny utredning. Man kan faktiskt befara att även den rinner ut i sanden, eftersom det har varit ett så långt tidsintervall. Under tiden blir det allt fler vapen på marknaden och dessa får vi besvär med - och inte litet besvär för den delen. Därför säger vi att det här har utretts så många gånger. Varför kan inte vi ta initiativ? Varför skall vi passivt vänta ytterligare? Det finns ju redan väl underbyggda förslag. Alice Åström har inte sagt något om de ärenden som var med den här gången. Det gäller då lasersikten och paintball-vapen. Håller ni där med om att det inte behövs några tillstånd? Jag tycker alltså att ni intar en väldigt passiv hållning.
Herr talman! Ja, man kan tycka att vi intar en passiv hållning. Men titta på kommittédirektiven! Där finns ju alla de här frågorna. Det här skall övervägas i ett bredare sammanhang. För mig handlar det om att arbeta på ett sådant sätt att man har ett brett underlag utifrån de nya förutsättningarna. När det gäller paintball-vapen och lasersikten har vi i utskottet ställt oss på utskottsmajoritetens sida. Vi anser inte att det behövs en skärpning när det gäller de här sakerna. Vidare behövs det inte tillstånd här. När det gäller våldsutvecklingen i samhället eller kontrollen av vapen och av utvecklingen tycker vi i Vänsterpartiet inte att vapenlagstiftningen är det allra viktigaste. En mängd åtgärder måste vidtas, men på helt andra områden än på vapenlagens område. Att vi skulle inta en passiv hållning tycker jag är hårda ord. Tror man att det är enbart genom vapenlagstiftningen som vi kan förändra våldsutvecklingen i samhället?
Herr talman! Våldsutvecklingen i samhället kan vi inte förhindra genom lagstiftning när det gäller vapenlagen. Däremot kan vi förhindra att vapen kommer ut och används vid vissa våldsbrott. Det är vad vi kan göra. Statistiken säger att mellan 1987 och 1995 har en hög procent vapen stulits som nu är ute på marknaden och gör skada. Vad det handlar om är alltså enbart att förhindra att vapen kommer ut. Det gör vi genom en effektiv och reglerad vapenlagstiftning.